Herr talman! Jag är glad över att jordbruksministern har ställt sig allmänt positiv till stödet till Norrlandsjordbruket. Till Norrlandsjordbruket hör också skogslänen inkl. Värmland. Det gjordes en bra uppräkning i våras, inte minst tack vare att de utanför regeringen stående partierna gjorde en påbackning. Jag har dock uppfattat jordbruksministern så, att han inte är ledsen för detta. Vi skall fortsätta att stödja jordbruket i Norrland och i skogslänen i övrigt. Det är också nödvändigt att vi gör det ur regionalpolitiska, sysselsättningspolitiska och även beredskapsmässiga synpunkter. Sådana synpunkter har hela tiden varit aktuella i resonemangen på detta område, och jag tror att alla partier har varit överens om detta. Jag vill också säga att den nedbantning av jordbruket som har varit föremål för många diskussioner är mycket farlig. En sådan minskning av produktionen borde egentligen inte få drabba jordbruket i skogslänen, och det har inte heller varit meningen. Men med hänsyn till den konstruktion som det hela får, går det likväl den vägen. Jag vill i detta sammanhang framhålla en sak som jordbruksministern bör tänka på, eftersom den är viktig. Jag kan inte riktigt svära på den siffran, men produktionen i Värmland har faktiskt gått ned med 7 96 i förhållande till förra året. Givetvis beror detta delvis på skördeförhållandena, men det beror till en del också på det förhållandet att man liksom inte tror på jordbruket. Jordbruken i skogsbygderna är inte lika lönande som jordbruk på andra håll i landet, och då tappar vederbörande brukare modet och ser det som omöjligt att fortsätta. Jag har på senare tid hört många sådana resonemang. När man fastställt stödet till jordbruket i skogslänen har man beaktat beredskapssynpunkterna och det förhållandet att vi vill behålla jordbruken både ur miljöoch produktionssynpunkt. Vi riskerar nu att dessa syften inte uppfylls. Det är för att säga detta, som jag har lagt mig i denna debatt. Jag vill i likhet med Rune Ångström understryka nödvändigheten av att 145 det kommer att utgå ett extra stöd i anledning av årets besvärliga skördeförhållanden, och ett sådant har ju regeringen också lämnat i detta fall. Jag hoppas att det skall kunna rädda en del av de aktuella jordbruken. Jag vill avslutningsvis ställa en fråga, som i stort sett sammanfaller med Ångströms. Kan man påräkna att den översyn som nu skall ske kommer att beakta skogslänen ur regionalpolitisk synpunkt och sysselsättningssynpunkt, så att det skapas möjligheter att behålla den jordbruksproduktion som finns i skogslänen?

Herr talman! För att börja med att svara på den fråga som Bertil Jonasson ställde i slutet av sitt anförande vill jag säga att riksdagen under, som jag upplevt det, bred enighet uttalat att vi vill behålla den nuvarande omfattningen av jordbruken i skogslänen. Skälen härtill behöver jag inte upprepa — Bertil Jonasson var inne på några av dem. Till Rune Ångström vill jag säga att vi utöver vad jag nämnde i mitt svar har de 40 milj.kr. som riksdagen anvisat till dem som utan egen förskyllan råkat särskilt illa ut, bl.a. på grund av skuldbelastning. Lantbruksstyrelsen har dessutom möjlighet att inom ramen för sitt bemyndigande medverka till att rekonstruera jordbruk som kommit att ligga illa till ur allmän finansieringssynpunkt. När det gäller frågans handläggning på längre sikt är det självfallet angeläget att finna former för att det stöd som vi av regionalpolitiska skäl varit överens om att lämna till norra Sverige också stannar i norra Sverige. Denna fråga arbetar vi för närvarande med, och jag har diskuterat den med LRF. Jag vill för min del avsluta denna debatt med att konstatera att det viktigaste för jordbruket totalt sett, om vi skall kunna förbättra lönsamheten, är att vi lyckas genomföra en ekonomisk politik som medför lägre räntenivåer och att vi kan komma till rätta med de problem som den s.k. överskottsproduktionen skapar. Såvitt jag förstår är man också inom LRF inställd på att jobba med den problematiken.
Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för de besked han gav. De var inte heltäckande beträffande de frågor jag ställde i mitt inledande anförande. Jag frågade hur jordbruksministern såg på de förslag som 1982 års utredning lade fram. Jag fick inget klart svar. Jag håller med jordbruksministern om att ett av villkoren för att vi skall komma till rätta med jordbrukspolitiken, liksom med den ekonomiska politiken i stort, är att vi får ner statsskulden, får balans i våra affärer och också kan sänka räntan. Allt detta hör ju ihop. Då jag talar om räntan kan jag peka på att en förlängning av systemet med det tillfälliga räntestödet med t.ex. två år skulle minska de likviditetssvårigheter som många jordbrukare i dag dras med. Jag hoppas att jordbruksministern närmare vill ange sin syn på 1982 års jordbruksutredning. Som jag sade i mitt inledande anförande tycker jag att den utredningen lade fram så många värdefulla förslag att de förtjänar — Prot. 1985/86:30 ett bättre öde än att bara glömmas bort. 19 november 1985

Herr talman! Till höstens begivenheter här i kammaren hör debatten om lagarna på arbetsmarknaden - samma sak i år. Vi börjar i dag med medbestämmandelagen och lagen om anställningsskydd. Senare följer debatter om statlig personalpolitik och arbetstidsfrågor. Det lagstiftningskomplex som de arbetsmarknadsrättsliga lagarna utgör tillkom huvudsakligen i början av 1970-talet. Vi levde då fortfarande i en atmosfär som präglades av de lyckosamma ekonomiska förhållanden som hade rått under hela efterkrigstiden och som hade gjort det möjligt för oss att bygga upp kanske det högsta välståndet i världen. Få var medvetna om att vi redan då upplevde preludierna till det som skulle komma att bli den största ekonomiska världskrisen sedan 1930-talet. Arbetslöshet var ännu inte något reellt problem. Effekterna av den nya tekniska utvecklingen var inte heller kända för de allra flesta. Även om strukturomvandlingen hade pågått under hela efterkrigstiden, hade den kunnat ske under fortlöpande ekonomisk tillväxt och med full, stundom överfull, sysselsättning. Lagarna kom huvudsakligen att inriktas på att dels öka de anställdas inflytande, dels öka tryggheten i anställningen. Föga har man förstått att det samtidigt byggdes in bromsklossar, som hindrar oss från att ta vara på de möjligheter utvecklingen i näringslivet och på arbetsmarknaden erbjuder. Det är väl inte tu tal om annat, herr talman, än att den arbetsrättsliga lagstiftningen tillkom i vällovliga syften. Många trodde, och tror fortfarande, att lagar kan skapa såväl samverkan mellan människor som ovillkorlig trygghet och att dessa goda ting kan åstadkommas genom att stöpa alla i samma form. De senaste åren borde ha lärt oss bättre. Arbetsmarknaden har ändrat karaktär. Vi har fått en arbetslöshet av en omfattning som vi inte har behövt erfara sedan förkrigstiden. Det är hög tid att vi börjar fråga oss vilka orsakerna är till att människor trots all vällovlig lagstiftning och stora insatser av allmänna medel ändå inte får arbete. Vad är det för mekanismer som leder till arbetet? Är det möjligen så att lagstiftningen hämmar tillkomsten av arbetstillfällen? SHIO:s nyligen publicerade småföretagsbarometer visar att den klart viktigaste orsaken till att företagen inte växer mer än de gör är att företagarna inte vill ha fler anställda. En undersökning som gjorts av stiftelsen marknadsekonomiskt alternativ för Sverige, MAS, visar också att arbetsmarknadslagstiftningen fungerar som en spärr mot nyanställning. Fallet Hjortberg har givit många tankeställare. En av dem borde vara att det finns anledning att fundera över skattelagarnas inverkan på småföretagens benägenhet att anlita arbetskraft utifrån. Exemplet visar hur illa det kan gå för ett litet företag som arbetar på det sätt som vi i andra sammanhang prisar och som vi av erfarenhet vet är framgångsrikt och leder till expansiva småföretag, nämligen det vi brukar kalla Gnosjöandan. Den innebär bl.a. att företagarna samarbetar med varandra och har förtroende för varandra. En skattelagstiftning som kräver att företagarna i första hand skall vara skattekontrollanter och medverkar till att sprida osäkerhet och misstro kan effektivt ta död på Gnosjöandan såväl i Gnosjö som annorstädes. Det är självfallet beklagligt att en och annan företagare inte motsvarar de krav på ärlighet och heder som måste ställas, men det är inte de hederliga företagarna som skall klämmas åt för det. Den kontroll och de åtgärder som krävs måste hålla sig inom de ramar som rättssamhället medger. Arbetsmarknadsministern skulle kunna fylla en stor uppgift om hon tar sig an problemen på arbetsmarknaden från sådana här utgångspunkter och systematiskt går igenom lagstiftningen på olika områden för att se vilka effekter de olika reglerna har på arbetsmarknaden. Här finns ett stort fält för reformer som skulle kunna ge oss en offensiv arbetsmarknadspolitik för nya arbeten och inte bara ett penningslukande, uppehållande försvar som urholkas alltmer. Den arbetsrättsliga lagstiftningen har emllertid också haft andra syften än att värna om de anställda. Den har blivit ett betydelsefullt instrument i den utveckling som under ett långvarigt socialdemokratiskt maktinnehav medfört att de fackliga organisationerna fått en roll som sträcker sig långt utöver sedvanlig facklig verksamhet. Genom ett komplicerat och svårgripbart regelsystem har de successivt fått sådana befogenheter att de har ett avgörande inflytande på det politiska och ekonomiska skeendet oberoende av parlamentarisk majoritet. Organisationerna har blivit en del av den politiska maktapparaten, och i kraft av sin ställning har oganisationerna kunnat bortse från medlemmarnas åsikter för att i stället ikläda sig rollen som ”storebror”. Genom tillkomsten av löntagarfonder kommer de fackliga organisationerna dessutom att i växande utsträckning ikläda sig arbetsgivarrollen. Den samverkan mellan likvärdiga parter som tidigare präglade den s.k. svenska modellen har ersatts med en strävan att inte bara stärka arbetstagarorganisationernas ställning utan att ge dem en avgörande dominans. Den balans och det samspel mellan olika intressen som är en förutsättning för en väl fungerande marknadsekonomi föreligger på avgörande punkter inte längre. Det har länge, också från socialdemokratiskt håll, uttryckts farhågor för den utveckling som så tydligt går i korporativistisk riktning. Den nyligen presenterade SAMAK-rapporten ger, nästan övertydligt, belägg för dessa farhågor. De socialdemokratiska partierna och de socialdemokratiska fackliga organisationerna i Norden står eniga bakom kravet på något som man kallar en ”förhandlad inkomstpolitik”. Den innebär att parterna på arbetsmarknaden tillsammans med regeringen skall fastställa inte bara löneutrymme utan också de förändringar i politiken i övrigt som krävs för den tänkta inkomstpolitiken. Den politiska demokratin blir förhandlingsbar. Herr talman! SAMAK-rapporten är en uppskakande läsning för den som alltid har trott på socialdemokratins helhjärtade uppslutning kring den demokratiska beslutsprocessen. Nu tar korporativismen, i form av en sorts förhandlingsekonomi, över. Riksdagen är tänkt att reduceras till ett transportkompani som skall verkställa givna order. Den samlade nordiska socialdemokratin utgår från ett samhälle som för all framtid är socialistiskt dominerat oavsett vad väljarna säger i demokratiska val. Det hedrar TCO:s ordförande att han klart tagit avstånd från tankegångarna i SAMAK rapporten. Det börjar bli hög tid för de partier som fortfarande slår vakt om vår demokrati att se vart den utveckling som under decennier har skett i små steg riskerar att leda oss. Det förhållandet att vi inser och erkänner värdet av starka fackföreningar, får inte förleda oss att okritiskt anamma alla förslag i syfte att stärka deras dominans. Allt som är bra för de fackliga organisationerna är inte alltid bra för vare sig deras medlemmar eller samhället i stort. Det är ju obestridligen så att facklig verksamhet är av stort värde vid bevakningen av de anställdas intressen. I den kapaciteten utgör starka och ansvarsmedvetna fackliga organisationer ett naturligt inslag i en fri marknadsekonomi, där de kan medverka till att skapa balans mellan de olika intressenterna på marknaden. Men då är det nödvändigt att de bygger sin verksamhet på medlemmarnas förtroende och inte på politiska beslut och att de står fria från den politiska maktapparaten. Det är avtal — inte lag — som skall utgöra den huvudsakliga grunden för den fackliga verksamheten. Medbestämmandelagen är socialdemokratins flaggskepp i den nya arbetsrättsliga lagstiftningen. Med den rubbades förutsättningarna för det system mellan parterna på arbetsmarknaden som varit så lyckosamt och som internationellt framstod som ett mönster för en harmonisk arbetsmarknad. I stället för att föra människorna på arbetsplatserna närmare varandra har lagstiftningen många gånger kommit att fungera som en mur mellan dem. Och detta har skett i en tid då ambitionerna på arbetsplatserna går i rakt motsatt riktning. Det pågår ett intensivt arbete med att finna nya produktions-, administrationsoch organisationsformer. Utvecklingsarbetet sker i nära samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare och deras fackliga representanter på arbetsplatserna. Man talar om ett osynligt kontrakt, dvs. att arbetsledning och arbetstagare känner en stark solidaritet med arbetsplatsen och arbetskamraterna och arbetar för det gemensamma bästa. Alla är medvetna om att det är det egna företagets, den egna organisationens, konkurrensförmåga som avgör dess möjligheter att i framtiden erbjuda trygga och meningsfulla jobb. Den formalisering av relationerna mellan de olika intressenterna som en strikt tillämpning av medbestämmandelagen innebär känns i dag verklighetsfrämmande. På många håll, framför allt inom näringslivet och framför allt i de stora företagen, är detta inget större problem. Där hade parterna redan långt före lagens tillkomst funnit samarbetsformerna och kan kosta på sig att strunta i formaliteterna. I någon mån kan också utvecklingsavtalet medverka till en anpassning av lagens tillämpning till de enskilda företagens förutsättningar. På andra håll är situationen annorlunda. Det kan bl.a. utläsas i en debattskrift från Svenska Kommunaltjänstemannaförbundet som kom ut förra året. Enligt den har MBL-förhandlandet blivit ett rituellt skenfäkteri med i förväg låsta positioner. Besvikelsen över lagen och avtalet framgår av följande citat: ”Före MBL och i samband med lagens införande fanns en stor förhoppning att den skulle innebära en markant omvälvning i arbetslivet. Lagens tillämpning innebär inte den stora demokratiseringen av arbetsplatserna. Århundradets demokratireform blev ”tutlagen”. Efter några års MBL-förhandlande ställdes stora förväntningar på medbestämmandeavtalet. Ett avtal skulle, trodde vi, kunna korrigera lagtillämpningen så att vi fick demokratin att fungera på arbetsplatserna. Nu har MBL-KL gällt sedan januari 1981. Endast ett fåtal har hittills utnyttjat avtalet. De lokala avtalen innebär i praktiken inte något nytänkande. Nu reses nya krav på förstärkning av lagen. På så sätt skjuter man ständigt inflytandefrågan från den nivå som är direkt berörd, arbetsplatsen, till en annan mer central nivå. Man gör medbestämmandet till en juridisk eller avtalsteknisk fråga. Det är felaktigt.” Jag tror det här är en realistisk beskrivning. Frågan är om inte lagen många gånger har hindrat framväxten av en naturlig samverkan mellan individerna på en arbetsplats. Den juridiska efterlevnaden av lagen och en strävan att undvika att hamna i arbetsdomstolen har ersatt sunt förnuft och naturlig samverkan mellan människorna. Utveckling och samverkan har ersatts av förhandlingar och formalism. Det är mot den här bakgrunden som vi moderater anser att det fortsatta översynsoch utvecklingsarbetet inom arbetsrätten måste inriktas på att förbättra arbetsmarknadens funktion och samspelet mellan olika lagar. Byråkratisering och centralstyrning måste undvikas. Genomgående för lagstiftningen är att den övervärderar enskilda arbetsgivares och fackliga företrädares juridiska kompetens. Reglerna måste därför utformas så klart och entydigt att arbetstagare, fackliga representanter och arbetsgivare på förhand kan avgöra vilken rätt de har. Där lagstiftning inte är nödvändig av rättssäkerhetsskäl bör lagstiftning undvikas. Möjligheterna att lösa uppkommande frågor avtalsvägen bör vara så vida som möjligt. Vi föreslår därför förändringar i lagstiftningen som syftar dels till att stärka den enskildes rätt, dels till att öka den enskildes inflytande på den egna arbetsplatsen och dels till att undanröja hinder för en väl fungerande arbetsmarknad. Vårt viktigaste förslag i syfte att stärka den enskildes rätt är lagstiftning om negativ föreningsrätt. SAMAK-rapportens tillkomst understryker hur väsentligt detta krav är. Den negativa föreningsrätten finns inskriven i FN-deklarationen om de mänskliga frioch rättigheterna. Europadomstolen tolkar föreningsrätten i Europakonventionen om de mänskliga frioch rättigheterna som att den också innefattar den negativa föreningsrätten, dvs. rätten att stå utanför en organisation. Detta borde vara en självklarhet också i Sverige, men så är dess värre inte fallet. Trots att vi har världens starkaste fackliga organisationer, med en anslutningsgrad som är helt okänd i den övriga fria industrivärlden, och trots att den fackliga verksamheten är accepterad i hela samhället, anses det nödvändigt att slå vakt om de inslag av tvång som finns. Dit måste kollektivanslutningen till det socialdemokratiska partiet räknas. Dit hör också de organisationsklausuler som finns med i en del hängavtal. Där förbinder sig arbetsgivaren dels att inte anställa andra än medlemmar i aktuellt förbund, dels att verka för att redan anställda ansluter sig som medlemmar till förbundet. I realiteten innebär detta ett tvång för den som vill arbeta inom avtalsområdet att också tillhöra den fackliga organisationen, dvs. yrkesförbud för oliktänkande. Ett av de allvarligaste tvångsinslagen är dock LO:s principiella vägran att godkänna utträde. Jag har dess värre erfarenhet av att också vissa TCO förbund vägrar medlemmar utträde. Detta försiggår fortfarande trots att såväl högsta domstolen som arbetsdomstolen slagit fast att utträdesrätten är självklar. Rätten till arbete liksom den enskildes lagstadgade rättigheter på arbetsplatsen får inte göras beroende av huruvida den enskilde arbetstagaren är medlem i en facklig organisation eller ej. Medlemskapet är den enskildes angelägenhet. Därför behöver vi en lag om negativ föreningsrätt som också innefattar förbud mot organisationsklausuler. Härav följer logiskt att arbetsgivarens avdrag på lönen för fackföreningsavgifter endast får ske med den anställdes medgivande. Om den anställde återkallar den fullmakt han givit arbetsgivaren att dra av medlemsavgift eller andra fackliga avgifter från lönen, skall denna uppsägning gälla oavsett vilka avtal arbetsgivaren har med den fackliga organisationen. Också här måste den enskildes rätt väga tyngst. Det gläder mig att kunna konstatera att vi moderater inte längre är ensamma om dessa krav. Också folkpartiet och centern har nu slutit upp bakom dem. Även i fråga om vetorätten vid entreprenader föreligger det numera enighet mellan de tre partierna. Vi har från moderat håll ända sedan MBL:s tillkomst pekat på att många fackliga organisationer utnyttjar vetorätten på ett sätt som inte avsågs av lagstiftaren. Reglerna tillämpas många gånger på ett sätt som förhindrar eller försvårar seriösa företags verksamhet och i realiteten innebär etableringskontroll. Man kan också misstänka att vetoreglerna numera kommit att användas så, att de utestänger inte bara entreprenörer utan leverantörer i största allmänhet. Näringsfrihetsombudsmannen har för regeringen framhållit behovet av lagändring med hänvisning till en facklig organisations tilltag att först blockera enmansföretag med anledning av att de saknar kollektivavtal och sedan vägra dem kollektivavtal med hänvisning till att de saknar anställda. Det tog regeringen ett och ett halvt år att svara på NO:s brev, och när regeringen väl svarade visade det sig att den hade fått situationen om bakfoten. Nu fortsätter förhandlingarna mellan NO, den berörda fackliga organisationen och regeringen. Regeringens handlingsförlamning är illavarslande. Trots detta klara övergrepp, och trots att den berörda fackliga organisationen vägrar acceptera sedvanlig tolkning av lagen, är regeringen passiv. Det är ynkligt att beskåda. Det är sådana här exempel på missbruk av den fria stridsrätten som har föranlett de tre borgerliga partierna att i en gemensam reservation kräva förbud mot blockader av enmansföretag. Vi anser att det måste finnas rimliga proportioner mellan de stridsåtgärder som vidtas och det förväntade resultatet. Blockad av ett enmansföretag får helt orimliga konsekvenser för den drabbade företagaren, och värdet av ett kollektivavtal kan rimligen inte vara så stort att företagets framtid får sättas på spel. Vi moderater vill dessutom begränsa blockadrätten också i andra fall. Ett exempel där vi anser att blockader är orimliga är Allround Byggservice i Ystad med tre anställda. De tre anställda har begärt utträde ur Byggnadsarbetareförbundet. Ändå blockeras företaget för att det vägrar teckna hängavtal med just Byggnadsarbetareförbundet. Det kan ju inte vara rimligt att de tre anställda genom blockad tvingas följa avtalet med ett förbund som de inte vill tillhöra. Från centerns och moderata samlingspartiets sida vidhåller vi vår inställning till den ändring av 200-kronorsregeln som beslutades i våras. Det gäller även folkpartiet. Regeländringen innebär i realiteten, vilket lagrådet den gången framhöll, ett erkännande av vilda strejker. Det är för mig fortfarande ett mysterium att socialdemokraterna och de fackliga organisationerna inte inser att detta är ett sätt att undergräva de fackliga organisationernas auktoritet och ställning som kollektivavtalsslutande part. Vi anser fortfarande från moderat håll att de s.k. informella skadestånden bör kartläggas. Det är uppenbart att de utnyttjas på ett överdrivet och stundtals felaktigt sätt. En kartläggning och översyn är särskilt angelägen efter det att avdragsrätten vid beskattningen togs bort. Skadestånden kan för mindre företag få klart orimliga konsekvenser. Detta område är, såvitt jag vet, det enda inom vilket skadeståndsbelopp av amerikansk typ förekommer i Sverige. Jag skall redogöra för ett praktikfall, som väl illustrerar verkligheten på detta område. En person med sex månaders uppsägningstid sägs upp med hänvisning till personliga skäl och på klart sakliga grunder. Arbetsgivaren lämnar en skriftlig uppsägning och upplyser arbetstagaren om att denne kan informera sig i LAS om sina rättigheter. Där begick arbetsgivaren ett formfel. Det räcker nämligen inte att enbart hänvisa till lagtexten. På den grunden beslutar den fackliga organisationen att inte acceptera uppsägningen. Dagen före sista anställningsdagen, dvs. sex månader efter uppsägningen, meddelar den fackliga organisationen arbetsgivaren att uppsägningen är felaktig. Samtidigt informeras arbetsgivaren om att arbetstagaren har rätt att kvarstå i anställning till dess att det är fastställt av domstol att det finns sakligt skäl för uppsägningen. Facket är berett att ta process trots att man vet att det tar cirka tio månader att få en dom. Under tiden skall arbetstagaren ha full lön plus sociala avgifter. Dessutom krävs ett allmänt skadestånd med 5 000 kr. för att det fanns fel i uppsägningshandlingen. Vi skall komma ihåg att arbetsgivaren under tiden har hunnit skaffa en ersättare för den arbetstagare som sagts upp. Facket erbjuder arbetsgivaren omedelbar uppgörelse, som innebär ett skadestånd på 60 000 kr. Detta är således ett exempel på att ett marginellt formfel kan bli en dyrbar affär för arbetsgivaren. Det finns fler sådana exempel. Herr talman! Det hjälper inte hur många vackra ord som sägs om företagande i allmänhet och småföretagande i synnerhet när verkligheten ser ut på det här sättet. Undra på att många småföretagare drar sig för att anställa folk! Detta bidrar sannerligen inte till att skapa fler arbetstillfällen. Det är denna verklighet vi vill ha kartlagd och inlemmad i vettiga former. Till sist några ord om medbestämmandet och den politiska demokratin.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

Herr talman! På våren 1976 fattade riksdagen beslut om medbestämmandelagen. I allt väsentligt skedde det med ett brett parlamentariskt stöd. För folkpartiets del innebar det att vi fullföljde en liberal tradition som sträcker sig långt tillbaka i tiden. Under decenniers gång har liberala företrädare både i regeringar och i riksdagar drivit på i frågor om bättre villkor för de anställda i arbetslivet. Folkpartiet har hävdat att det finns flera motiv för ett ökat medbestämmande. Utöver tillfredsställelse i arbetet ger medbestämmandet de anställda möjlighet att mer aktivt ta del i företagets utveckling. Det ökar jämlikheten mellan parter och individer och ger löntagarna möjligheter att med större kraft hävda arbetslivets sociala mål. Därtill kommer att ett aktivt medbestämmande motverkar maktkoncentration i olika former. Denna allmänt positiva hållning till medbestämmandefrågor från folkpartiets sida hindrar inte att vi medverkar till justeringar av det lagförslag som antogs av riksdagen 1976. Vi har sett det som en viktig uppgift att även efter detta beslut fortsätta att delta i utvecklingen av arbetsrättsligt reformarbete. Den medbestämmandelag vi har är en ramlag, som förutsätter att avtal skall slutas. Även om dessa avtal sent omsider har träffats var det mycket ojämnt i starten. Sist att sluta avtal blev man på det privata området, dvs. å ena sidan SAF och å den andra LO och PTK. Det avtalet slöts så sent som 1982. Under regeringsperioden 1976-1982, då folkpartiet hade ansvaret för arbetsmarknadspolitiken, förverkligades en rad reformer på det arbetsrättsliga området. Trots det framförde den dåvarande socialdemokratiska oppositionen en nog så högljudd men sakligt tom kritik mot det aktiva reformarbete som då ägde rum. Man kunde lätt få intryck av att en socialdemokratisk återkomst till regeringsmakten skulle innebära stora, för att inte säga revolutionerande, ingrepp i hela det arbetsrättsliga systemet. Så har inte skett, och indirekt är det naturligtvis så, att man också från socialdemokratiskt håll har accepterat den linje som folkpartiet och dåvarande regeringar stod för och drev under sina sex regeringsår. Det betänkande vi har att behandla denna gång innehåller ett antal — Prot. 1985/86:31 motioner sedan förra riksmötet. Flertalet av dem är gamla bekanta, och 20 november 1985 nyheterna gäller framför allt vad som inträffat i sak på det arbetsrättsliga området. Jag skall återkomma till det. Ingen regeringsproposition är lagd men väl en skrivelse, nr 155, som gäller gränsdragningen mellan tryckfrihet och medbestämmande. Den skrivelsen har sin bakgrund i en flera år gammal fyrpartimotion, och regeringskrivelsen läggs med ett enigt utskotts godkännande till handlingarna. Bland de 18 reservationerna är det några som är mer uppmärksammade och framför allt sakligt tunga. De gäller bl.a. den fackliga vetorätten, entreprenader, stridsåtgärder, skadeståndsfrågor, medbestämmande i kommuner och landsting och den negativa föreningsrätten. En grundläggande princip som parterna på arbetsmarknaden och en stor majoritet i riksdagen har hävdat är att ingångna avtal skall följas och fredsplikten respekteras. Detta synsätt har aldrig delats av vpk. Från kommunistiskt håll underkänner man MBL som en klasslag, riktad mot löntagarna, och att den enbart skulle vara ett instrument i arbetsgivarnas händer. Vidare säger vpk nej till alla typer av korrigeringar vid olovliga konflikter. Som väl är är sådana tankegångar begränsade till en liten grupp i riksdagen. I dessa allmänna grundläggande frågor finns en mycket bred parlamentarisk enighet. Det är en styrka både för demokratin och för parterna på arbetsmarknaden att samverka men också att från olika utgångspunkter hävda sina intressen. Principerna att parterna skall bestämma över vilka stridsåtgärder som i olika lägen skall tillgripas är hävdvunnen. Men med denna frihet följer ett mycket stort ansvar för att stridsåtgärder som blockad står i rimlig proportion till det resultat man vill uppnå. Därför menar vi att blockad av enmansföretag är en omotiverad stridsåtgärd, och därför bör MBL ändras på denna punkt. Däremot avvisar vi tanken på att begränsa parternas allmänna blockadrätt. Ett annat moment där det föreligger reservation från folkpartiet är vetorätten vid entreprenader. Visserligen har parterna överenskommit att följa utvecklingen på entreprenadområdet, men det som har inträffat de senaste månaderna ger anledning till uppstramning. Näringsfrihetsombudsmannen, NO, har granskat ett fall och i en särskild skrivelse till regeringen framhållit att MBL-förfarande inte bör få användas för att försvåra verksamheten för företag, om det inte finns fog för veto. Regeringen å sin sida ser ut att ta mycket allvarligt på NO:s påpekande och har i sitt svar sagt att NO bör följa utvecklingen i syfte att verka för bättre förutsättningar för enmansföretagens näringsutövning på entreprenadområdet. Herr talman! Det är överraskande för att inte säga nedslående att en facklig part agerar så, att det ser ut att få till följd att seriösa enmansföretagare hindras från att verka på marknaden. På den här punkten behöver MBL justeras, så att här angivna missförhållanden kan undanröjas. Jag yrkar alltså bifall till reservationerna 5 och 6. Den ss.k. 200-kronorsregeln kan sägas vara en lång lidandets historia. Med tanke på att det snart är 60 år sedan detta skadeståndsbelopp infördes torde det vara det enda som undgått inflationens härjningar. Som reellt korrige 1 ringsmedel vid brott mot lag och avtal torde det vara ganska begränsat. Det har mera ett symbolvärde. Vid riksdagsbehandlingen 1976 om MBL beslöt riksdagen, låt vara med lottens hjälp, att det s.k. tak som 200-kronorsregeln utgör skulle tas bort. Men samtidigt uttalade riksdagen på dåvarande borgerliga regeringens förslag att de fall där högre skadestånd skulle utdömas skulle vara begränsade till ytterst få. Erfarenheten kom också att visa att det var ytterst få gånger som 300 eller 400 kr. dömdes ut av arbetsdomstolen. Socialdemokraterna hade under denna tid invändningar, livligt påhejade främst av LO. Efter socialdemokraternas återkomst till kanslihuset 1982 kom det ett förslag som innebar att denna 200-kronorsregel återinfördes. Samtidigt uttalade regeringen med riksdagens stöd att högre skadeståndsbelopp än 200 kr. skulle kunna utdömas vid allvarligare förseelser. Dessutom uttalade utskottet och riksdagen att man fortfarande kan tillgripa avsked som en sista utväg när åtgärder för att bilägga en konflikt visar sig verkningslösa. Då utskottet hade att behandla den här frågan förekom det självfallet funderingar om huruvida ”med eller utan tak” i realiteten innebär någon skillnad. Juridiska experter, bl.a. från arbetsdomstolen, uttalade vid en utskottsutfrågning att det är närmast omöjligt att i förväg avgöra skillnaderna mellan de bägge modellerna. Här kan man verkligen tala om strid om påvens skägg. I utskottet har vi från folkpartihåll bedömt att det skulle röra sig om en alltför liten skillnad och att det närmast är en sinkadus vilket man väljer — att stödja utskottet eller reservanterna. Folkpartiets riksdagsgrupp har dock vid överläggning kommit till slutsatsen att man bör vidhålla den principiella uppfattningen att ha ett s.k. tak, vilket innebär att riksdagsgruppen stöder reservation 9. Vpk vidhåller i denna fråga sin tidigare grundinställning, nämligen att någon form av korrigering för att hävda arbetsfreden inte skall medges. Därför har ju kommunisterna alltid yrkat avslag på alla former av skadestånd, som skulle kunna medverka till att det upprätthålls arbetsfred och att lag och avtal följs. Det känns, herr talman, ändå välgörande att inget annat parti eller de fackliga organisationerna ställer upp bakom det synsätt som kommunisterna här i dag, precis som förut, pläderar för. I reservationerna 14 och 15, som jag yrkar bifall till, tas den negativa föreningsrätten och MBL i kommuner och landsting upp. Vi har i Sverige en positiv föreningsrätt, dvs. rätt att fritt ansluta sig till och tillhöra en förening. Detta finns inskrivet i grundlagen liksom också i MBL. I folkpartiets partimotion har vi till förra riksmötet preciserat ståndpunkten att rätten att tillhöra en förening borde följa rätten att slippa tillhöra en förening. Det kan sägas att också Europakommissionen har gjort en sådan tolkning. På grund av en bristfällig lagstiftning är det alltså möjligt att vägra medlem i facklig organisation utträde. Rätten till arbete, liksom den enskildes lagstadgade rättigheter på arbetsplatsen, får aldrig göras beroende av om den enskilde arbetstagaren är medlem i facklig organisation eller ej. Medlemskapet måste vara den enskildes angelägenhet. Därför är införandet av organisationsklausuler i kollektivavtal en form av yrkesförbud, och det innebär ingrepp i den enskildes integritet och ett avsteg från gängse rättsliga principer. Organisationsklausulerna har tillämpats under lång tid, låt vara att de har reducerats i antal, men denna märkliga rest bör mönstras ut. Den negativa = Prot. 1985/86:31 föreningsrätten bör alltså garanteras i lag, innebärande också ett förbud mot — 20 november 1985 organisationsklausuler. EE YTA EA NE När det gäller MBL i kommuner och landsting gjorde riksdagen en hemställan till regeringen år 1982 om att få gränsen mellan politisk demokrati och facklig kompetens klarlagd. Socialdemokraterna i riksdagen var negativa, trots att partivännerna i Kommunförbundets styrelse biträdde kravet på översyn. Den socialdemokratiska regeringen har inte åtgärdat denna riksdagens tidigare beställning, och därför kvarstår behovet av detta utredningsarbete. Herr talman! Grundtankarna i MBL ifrågasätts inte, och det allra mesta i tillämpningen har stor tyngd och god bärighet. De förändringar som här föreslås från folkpartiets sida innebär att denna grundsyn inte rubbas. I ett dynamiskt och föränderligt samhälle måste det läggas in kontrollstationer, där tidigare lagregler förutsättningslöst kan ses över och anpassas till en smidig hantering. Herr talman! MBL har kommit för att stanna. Det finns ingen väg tillbaka. Medbestämmande är också en fråga om arbetsmiljö och livskvalitet.

Herr talman! Reglerna på arbetsrättens område måste syfta till att skapa effektivitet och rationalitet i arbetslivet. Bestämmelser och regler som leder till byråkrati och bekymmer i planering och verkställighet måste vi vara observanta mot. Det är mycket viktigt att anställda i näringsliv och förvaltning positivt kan tillföra besluten kunskaper och erfarenheter. Meningen med medbestämmandet är faktiskt medbestämmande och inte ett formellt tillämpande av vissa regler. Både medbestämmandelagstiftningen och lagstiftningen om anställningsskydd har nu cirka tio år på nacken, och det är nu enligt centerpartiets mening dags för en viss översyn, där gjorda erfarenheter kan beaktas. I MBL görs t.ex. ingen åtskillnad mellan stora och små företag. I småföretagen är oftast medbestämmandet väl utvecklat. Anställda i småföretag kan oftast lätt följa och påverka vad som händer och sker i företaget. Centraliseringen inom fackföreningsrörelsen gör att avståndet från den lilla arbetsplatsen till en facklig förtroendeman kan vara mycket långt. Förhandlingsoch informationsskyldighet enligt MBL skall ändå fullgöras med en i princip främmande person, när facklig förtroendeman saknas på arbetsplatsen. Enligt centerpartiets mening bör det vara möjligt att i småföretag tillämpa en särordning utan byråkrati men med ett reellt medbestämmande från de anställda. Vi har därför vid upprepade tillfällen påpekat att MBL i små företag skulle kunna tillämpas så, att inledande information och förhandling kan ske direkt med de anställda i företaget. Det som då hänt rapporteras skriftligen omedelbart till vederbörande fackliga organisation. Efter en viss tid, då eventuell reaktion avvaktas, bör arbetsgivarens skyldigheter enligt MBL anses vara uppfyllda. Respittiden bör lämpligen kunna bestämmas i samråd med de anställda i företaget. Jag yrkar bifall till reservation 3, som begär en översyn av MBL som tar 13 sikte på att stärka de lokalt anställdas inflytande genom ett decentraliserat och smidigt beslutsfattande. I begärd utredning bör också övervägas att arbetsgivarens familj — dvs. i stort sett alla egenföretagare — skall undantas från MBL:s regler. Reservation 5 tar upp problemet med att vetorättsreglerna i MBL av fackliga organisationer ibland används för att stoppa även seriösa entreprenörers verksamhet. Vi föreslår därför en översyn och ändring av MBL, så att seriösa entreprenörer ej längre skall kunna råka ut för onödiga störningar i sin verksamhet på grund av att vetorättsregler används på ett icke avsett sätt. I reservation 6 hävdas att blockad mot enmansföretag är en omotiverad facklig stridsåtgärd, som därför bör kunna förbjudas i MBL. Jag yrkar bifall till reservation 6 och till reservation 9. I reservation 14 behandlas den viktiga gränsdragningen mellan kommunal demokrati och medbestämmande. Jag måste säga att jag är förvånad över att den socialdemokratiska regeringen och den socialistiska riksdagsmajoriteten nonchalerar den viktiga kommunala demokratin. När den socialdemokratiska majoriteten i såväl Kommunförbundets som Landstingsförbundets styrelser tillsammans med minoriteten, centern-folkpartiet-moderaterna, enhälligt begär en utredning som skall ha till uppgift att se över den besvärliga gränsdragningen mellan kommunal demokrati och medbestämmande, så gör man det för att man är oroad över en sammanblandning av kommunal politisk beslutskompetens och facklig medbestämmanderätt. Det är verkligt förvånande att socialdemokraterna i regering och riksdag inte är lyhörda och beredda att tillmötesgå denna önskan om klara gränsdragningsregler. Det gäller en översyn som bl.a. önskas av socialdemokratiska kommunaloch landstingsledamöter, alltså av dem som står mitt i det vardagliga arbetet. Jag yrkar bifall till reservation 14. Centerpartiet yrkar också bifall till reservation 15. Den positiva föreningsrätten innebär en rätt för var och en att fritt ansluta sig till en förening. Det borde då vara självklart att utan hinder också kunna gå ur en förening. Till sist yrkar jag bifall till reservation 18. Olof Johansson yrkari sin motion på en översyn av förhandlingssystemet utifrån senare års erfarenheter. Samhället blir alltmer komplicerat och sårbart. Många konflikter drabbar inte motparten, utan mer tredje man. Sammanfattningsvis torde man kunna säga att alla i vårt land skulle ha vunnit på att senare års konflikter hade kunnat undvikas. Det är ett starkt motiv för en allsidig översyn av dagens s.k. förhandlingssystem. Herr talman! Centerpartiet yrkar bifall till reservationerna 3, 5,6,9, 14,15 och 18.
Herr talman! I arbetslivet både syns och upplevs samhällets motsättningar klart och tydligt. Trots de senaste årens mer påtagliga medbestämmande och samarbetsanda syns det klart vilka som styr och bestämmer i företag och verksamheter. I denna arbetsköparmakts anda känner sig de flesta anställda tämligen maktlösa. Men olika modeller för att dölja denna verklighet förekommer. Man försöker ge den enskilde medarbetaren, som det numera heter, ett sken av inflytande genom allehanda samförståndsgrupper och, det allra senaste, de importerade japanska kvalitetscirklarna. Prot. 1985/86:31 Partiernas positioner i förhållande till arbetslivet avslöjar också direkt — 20 november 1985 deras intresse och position i samhällslivet. Moderaterna, som i val kan gå ut — — och säga att man skall ha en lön som det går att leva på, söker när det gäller arbetslivets utformning med all kraft se till att de anställda inte kan öka sina frågor löner. Liknande inställning finns hos de två andra borgerliga partierna. Socialdemokraterna som arbetarparti underordnar tydligen helt arbetarnas inflytande under uppgiften att bereda vägen för en effektiv kapitalism. Man underordnar alltså hela arbetarrörelsens möjligheter att hävda sina intressen under denna kapitalism, som skall slåss på sin världsmarknad. Det är ett val som man gör. Kvar står bara vänsterpartiet kommunisterna, som på allvar tar upp de arbetandes villkor och kräver demokratiska rättigheter i arbetslivet. Det gör vi för att motverka den diktatoriska § 32, som sades vara borta 1976 men som genom sitt väsen av ägandemakt lever kvar i arbetslivet. Den 2 juni 1976 beslutade riksdagen om medbestämmandelagen. Beslutet var en följd av en lång utveckling där de arbetande krävt makt över sina arbetsvillkor, en makt som alltid har motarbetats av arbetsköparna och de borgerliga partierna. Socialdemokraterna som då hade — och fortfarande har —- som huvudmål att ha en stabil kapitalism att reformera i, eller kanske inte ens det utan bara att regera i, fortsatte sin gamla klassamarbetslinje från 1930-talet och satte i sjön en arbetsrättslag som man sade skulle utvidga demokratin i samhället till att gälla arbetsplatserna. Industriell demokrati talade man om. Uttalanden om hur arbetslivet skulle förändras till de arbetandes förmån formligen flödade ur de socialdemokratiska agitatorerna. Förväntningarna på lagen var naturligtvis stora. Nio och ett halvt år senare kan vi konstatera att arbetslivet genomgått en snabb förändring. Industrier och verksamheter anpassas till internationella villkor, elektroniken förändrar arbetsuppgifter och maktsystem, både i industrin och i den offentliga verksamheten. Utslagningen och utsorteringen från arbetslivet fortgår i snabb takt, arbetsmiljön försämras på vissa områden i samma takt som den förbättras på andra, asbesten finns kvar, utbildningsklyftorna slår igenom i arbetslivet, löneklyftorna ökar, inte bara i samhället som helhet utan även på den enskilda arbetsplatsen. De äldre har under den här tiden fått tacka och gå vid 58,3 års ålder. De som 1976 talade om den ökade arbetstillfredsställelsen måste i dag vara mycket besvikna. Makten finns fortfarande hos arbetsköparna, och den är starkare och mer koncentrerad än när MBL togs 1976. SAF har gått till motoffensiv och drivit igenom sin ideologiska profil i arbetslivet och i övrigt samhällsliv. MBL har alltså inte blivit den hävstång till ökat inflytande eller bestämmande för de anställda och deras fackliga organisationer som den skulle ha kunnat vara. De fackliga organisationernas bristande möjligheter att påverka, framför allt lokalt, har visat sig i mängder av fall. Vi har i reservationen pekat på att det blev som vi sade 1976 beträffande lagens 11 §. Företagarna— ägarna talar bara om för fackföreningarna vad de redan beslutat sig för att göra. Det finns många exempel på detta inom arbetsmarknaden i dag: Helsingforsstidningen, stålindustrin, varven och LKAB liksom i samband med införande av ny teknik. Det finns exempel inom den offentliga verksamheten på att de fackliga organisationerna blivit överkörda. Lagen i har inte hjälpt. Man kan t.o.m. säga att lagen har hjälpt till att nedrusta den fackliga aktiviteten. Därför anser vi i vpk att det är dags för en utvärdering av MBL. Man borde fundera över om MBL har påverkat fackföreningarnas självständighet och möjligheter att som partsföreträdare utforma självständiga alternativ. Har dessa möjligheter förbättrats eller försämrats? Har arbetarnas inflytande och makt vidgats eller har arbetsköparsidan genom sin samarbetsideologi flyttat fram sina positioner? Vilka nya sociala dimensioner har tillförts arbetslivet med MBL? Hur har de arbetande kunnat påverka arbetslivets effektivitetsoch teknikutveckling? Det är frågor som behöver ett svar. Beslutet om MBL föregicks av omfattande strejker på 1960-talet, inom Metall, inom gruvindustrin, hos hamnoch skogsarbetarna. Ett krav som ställdes var att § 32 om makten i företagen skulle avskaffas. I samband med detta uppkom hos LO och SAP-ledningarna insikten om nödvändigheten av en förnyelse av klassamarbetspolitiken. 1938 års Saltsjöbadsanda måste ersättas med 1970-talets, sade dåvarande LO-ordföranden Arne Geijer. När MBL infördes hade redan Svenska arbetsgivareföreningen sina planer klara. År 1965 formulerade SAF de mål som egentligen är de som i dag gäller: Ökad effektivitet och produktivitet samt arbetstillfredsställelse för de anställda i den mån målsättningen inte strider mot de överordnade effektivitetsoch produktivitetskraven. Det var viktigt att formulera målen så att de uppfattades på samma sätt av arbetsgivaren och de anställda. Det var nödvändigt att lära de anställda vad målen innebar. Man skulle ha företagsanpassade samarbetsformer. Ja, SAF hade ett rejält försprång när MBL sattes i sjön. Men det var inte detta som den kämpande arbetarklassen hade förväntat sig att MBL skulle innebära. Man hade förväntat sig någonting helt annat. Illusionerna spreds av många i debatten. Men ett enkelt studium av vad MBL-reformen egentligen avsåg visar att honnörsordet var samarbete. De anställda skulle ha inflytande i arbetslivet och tillföras nya sociala dimensioner. Samtidigt talades om effektivitet och om att parterna skulle fylla ramarna i § 32 och i MBL med ett innehåll som är förenligt med effektivitet och smidighet i beslutsfattandet hos företag och myndigheter. Man kan läsa dessa utgångspunkter för medbestämmandelagen många gånger. Är inte motiven för 1976 års medbestämmandelag skrämmande lika dem som Arbetsgivareföreningen hade färdiga redan 1965? De avtal som senare slutits på arbetsmarknaden har ju som grund både denna lag och SAF:s huvudlinje. Naturligtvis var en del socialdemokrater mycket irriterade över att vänsterpartiet kommunisterna redan 1976 ställde sig kritiskt. Arbetsmarknadsutskottets nuvarande ordförande Lars Ulander sade att vänsterpartiet kommunisternas reservationer innebar ställningstaganden som över huvud taget inte är förenliga med vårt lands ekonomiska system. Eftersom lagförslaget är baserat på det faktum att det skall tillämpas i vårt samhälle finns det ingen anledning att gå in på vpk:s reservationer, sade Lars Ulander 1976. Förhållandena är väl ungefär desamma i dag, när man skall bemöta de förslag som vpk framfört i utskottet. Det som föreslås är inte förenligt med = Prot. 1985/86:31 våra förhållanden, har man sagt. Vad var det då som var så oförenligt med 20 november 1985 förhållandena, om vi ser till de arbetande?

Efter 1980 års lockout tyckte för resten dåvarande LO-ordföranden Gunnar Nilsson att det hela var för vittgående. Det är alltså detta som enligt Lars Ulander och socialdemokratin 1976 och även i dag inte är förenligt med vårt samhällssystem. Jag måste fråga socialdemokraterna: Hur vill ni egentligen ha samhällssystemet i förlängningen? Vill ni någonsin förändra samhällssystemet? Detta är den fråga som måste ställas. Vi ansåg 1976 inte att hela lagen enbart var dålig. Vi ansåg att förbättringarna i fråga om förhandlingsrätten och informationsrätten innebar framgångar. Men det hela var inte tillräckligt. Kritiken gick egentligen ut på att de arbetande var i avsaknad av rättigheter av den typ som arbetsgivarnas entreprenadveto utgör. Det fanns flera socialdemokrater som tyckte att det var besvärligt på den här tiden. Olof Palme försökte sprida illusioner och sade den 2 juni 1976: ”I dag behandlar vi den nya lagen om medbestämmande. Den gamla § 32 skall försvinna till historien. Arbetare och tjänstemän skall få vara med och bestämma i företagen, i den offentliga förvaltningen, i stat, kommun och landsting. Det är en historisk dag.” Vad av allt detta har förverkligats hittills? Var återfinns de historiska vingslagen från detta uttalande av statsministern anno 1976? De arbetande skulle alltså få bestämma i företagen. Det är så långt från dagens verklighet som tänkas kan! Socialdemokratin och statsministern var 1976 irriterade över vpk:s agitation om klassamarbetet, och statsministern sade: ”Nu kommer åter samma agitation. Om några år kommer det säkert att vara omöjligt för kommunisterna att säga vad de nu säger. Ty löntagarna kommer att finna att lagen står på deras sida.” Det var alltså ytterligare ett uttalande av Olof Palme. Hur blev det? Vad har löntagarna sagt om MBL? Man har talat om ”tutan”, om maktlösheten och om strukturomvandlingen, där man inte haft någonting att sätta emot. Det var alltså inte särskilt mycket sanning som låg bakom uttalandena, när statsminister Palme ansåg att han med förvissning kunde sia om framtiden. Ordföranden i dåvarande inrikesutskottet, Bengt Fagerlund, riktade sig till min partikollega Hallgren, som då förde vpk:s talan, och yttrade: ”Herr Hallgren sade på en punkt i sitt anförande att vissa saker i lagförslaget är bra, men han slutade med att förklara att medbestämmandelagen inte är något instrument för arbetstagarna att förbättra sin situation. Herr Hallgren, låt oss återkomma till den om tio eller femton år. Jag tror att 17 det är vi som har rätt, när vi säger att det förhåller sig precis tvärtom.” Det kanske är farligt att göra den här typen av uttalanden framöver. Uttalandena visar också illusionsmakeriet 1976. Så nog är det rimligt att göra en utvärdering med utgångspunkt i vad som kanske låg till grund när man ändrade lagen. Vi kräver alltså en utvärdering av MBL med utgång från de fyra punkter jag har presenterat. Utskottet gör inga försök att svara när vi säger att det har skett förändringar på fyra punkter utan avfärdar detta och menar att det är alldeles fel. Man svarar inte ens på frågan om fackföreningarnas självständighet har ökat eller minskat, om det vi påstår är rätt eller fel, eller om det har blivit som det var tänkt. Det gjordes ju vissa uttalanden 1976. Utskottet svarar inte på frågan om de arbetandes inflytande och makt har ökat eller inte. Vad är de nya sociala dimensionerna i arbetslivet för någonting, Sten Östlund, som det talades så stort om 1976? Har man kunnat påverka arbetslivets effektivitet och den tekniska utvecklingen på något avgörande sätt? Hederligheten fordrar väl att man hade svarat något på dessa frågor. Från talarstolen har sagts att det råder en ganska bred enighet i de här frågorna, och det gör det också. Mellan socialdemokratin och de borgerliga partierna är det bara fråga om vilken teknik man vill använda för samarbetet. Folkpartiet är ivrigast att nå enighet. Det som kanske är mest utmanande på längre sikt är moderaternas sätt att se på den här frågan. Med den utveckling vi har haft inom arbetslivet på senare tid har moderaterna fått igenom en del av sina krav, trots att de inte har varit i regeringsställning på ett tag. Socialdemokraterna ger efter för det som moderaterna driver. Men moderaternas utgångspunkt måste ju vara absolut felaktig. Man säger att det är de fackliga organisationerna som har fått makt och att det tidigare har handlat om samverkan mellan likvärdiga parter men att arbetstagarorganisationerna nu har en avgörande dominans. Var finns denna avgörande dominans i verkligheten? De ståndskall som ibland kan höras i uttalanden kan väl inte kallas för avgörande dominans? Att de arbetande i dag upplever att både regeringen och SAF hunsar fackförbundens ledare visar väl inte heller på någon avgörande dominans? Vad är detta påstående till för? Moderaterna kastar sig sedan återigen över de fackliga organisationernas som de menar oerhörda inflytande, vilket omfattar mycket mer än förhållanden i arbetslivet. Jag har dock aldrig märkt någon större reaktion från de borgerliga, och speciellt inte från moderaterna, mot kapitalets oerhörda inflytande eller mot SAF:s kampanjer och demonstrationer. Oavsett vilken regering som väljs sitter samma företagsherrar kvar. Vi har samma handelsförbindelser med utlandet genom deras kanaler. Dessa personer väljs ju inte. Vad finns det över huvud taget för grund för att kasta sig över de fackliga organisationerna? Moderaterna säger att det är den enskilde individens ställning som skall stärkas. Man visar från moderat sida förakt för att de enskilda, de som inte äger någonting, i en sammanslutning kan vara starka. Man visar förakt mot varje form av sammanslutning. Den enda möjlighet man som enskild har mot denna stora kapitalmakt är att sluta sig samman, och den kastar moderaterna sig nu över. Det finns ju bara ett förslag på riksdagens bord som värnar om den enskilde individen, och det gäller t.ex. lokal vetorätt för de anställda och = Prot. 1985/86:31 deras lokala fackliga organisationer samt lokal strejkrätt. Men då avslöjar sig — 20 november 1985 moderaterna och säger att de inte var det man hade tänkt sig. Den enskilde individen skulle gynnas enbart för att kunna underordnas den stora kapitalmakten. frågor på En viktig fråga för oss är att strejkförbudet skall utmönstras. Strejkförbudet är felaktigt. Tag som exempel den senaste strejken, den bland de städerskor som är i ASAB:s tjänst, och som städar i det företag jag är anställd vid, SSAB. En oresonlig arbetsköpare såg i detta fall till att städerskorna tvingades strejka för att hävda sina intressen. De strejkande är så starka och har ett så omfattande stöd att de inte blir avskedade. Men de skulle kunna bli det enligt lagen, trots att de mänskligt sett har rätt. Därför är fredspliktsbestämmelserna alldeles felaktiga. Orsaken till strejkerna är helt andra än vad lagstiftarna tänkt på. Det handlar i regel om att oresonliga arbetsköpare inte tillgodoser rättmätiga krav från de arbetande. Nyligen blev vanliga hederliga arbetare vid SAAB-Scania i Falun dömda i arbetsdomstolen, trots att de bara skulle försöka förhandla lokalt med en oresonlig arbetsköpare. Vi blir beskyllda för att vilja skapa anarki, som påstås bli följden om fredsplikten upphävdes. Jag tror i stället att med strejkrätt följer ett ansvar för de fackliga organisationerna, ett riktigt ansvar. Det blir bättre avtal och också möjlighet att upprätthålla de förutsättningar som gällde när avtalet ingicks. Som det nu är, kan ingångna avtal inom en vecka förändras av motparten, och de anställda är klavbundna av strejkförbudet. Jag litar helt på att de arbetande och deras fackliga organisationer kan upprätthålla ordningen i arbetslivet, med andra ord att där finns en självbevarelsedrift. Jag kan säga till Elver Jonsson att här i kammaren är vpk ensamt, men erfarenheten från 60-, 70 och 80-talen visar att fredspliktsbestämmelserna är alldeles felaktiga och att många arbetare har varit tvungna att slåss mot dem. De borgerliga, framför allt moderaterna, liksom SAF vill skärpa skadestånden genom att räkna upp dem till 1928 års penningvärde. En annan viktig sak är naturligtvis att utskottet inte ens vill beröra frågan om tekniken och teknikutvecklingen utan avfärdar den med att det räcker med nuvarande MBL. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till samtliga vpk-reservationer, och jag gör det utifrån förvissningen att riksdagen inom en snar framtid skall tvingas att ändra arbetsrättslagstiftningen. MBL är otidsenlig. Det kommer att brytas mot lagen så som har skett hittills. Lagen svarar inte mot verkligheten. Det är kanske nu samma läge som 1928, när en ledande socialdemokrat i riksdagen citerade en fransk revolutionär och sade: ”I stiften denna lag. Vi svära att aldrig lyda den.” Jag tror att många arbetare känner just på det sättet. Till sist: Vpk:s krav om demokratiska rättigheter på arbetsplatserna förändrar inte i sig arbetslivet men kan vara en möjlighet att förändra dagens djupt orättvisa arbetslivsförhållanden. Jag yrkar alltså bifall till reservation 2 om en utvärdering av MBL, reservation 4 om regionala förtroendemän, reservationerna 8, 9 och 10 om fredspliktsbestämmelserna, reservation 12 om rätt till politisk verksamhet, 19

Herr talman! Sten Östlund ser inte farorna för en korporativistisk utveckling i Sverige. Den synen delar han med många andra socialdemokratiska företrädare. Jag skall citera från den bok ”Folkhemsmodellen” som Anna Hedborg och Rudolf Meidner gav ut häromåret. De säger följande i samband med den solidariska lönepolitiken: ”Den är en väsentlig beståndsdel av arbetarrörelsens jämlikhetsideologi. Den bärs upp av en stark och välorganiserad fackföreningsrörelse som syftar längre än traditionella fackliga organisationer, vilka företräder gruppintressen och därtill ofta starka gruppers intressen. Den solidariska lönepolitiken hämtar sin stora moraliska kraft ur sin övergripande målsättning. Genom att den underkänner kapitalets lönsamhet som kriterium för lönesättningen och vill ersätta det med en värdering av det mänskliga arbetet utgör den en utmaning mot den kapitalistiska marknadsekonomins grunder. Den solidariska lönepolitiken förstärker visserligen det kapitalistiska systemets inneboende tendenser till strukturella förändringar genom utslagning av svaga företag och ökad kapitalackumulation inom starka företag, och därmed till koncentration till allt större enheter. Just därför kan garantier för den fulla sysselsättningen bara infrias med hjälp av en aktiv arbetsmarknadspolitik, 23 som utvecklas till en selektiv industripolitik, och en kollektivisering av kapitalbildningen, som löser en del av dilemmat mellan den solidariska lönepolitiken och den allt starkare koncentrationen av ägandet till storföretagen. På väg till den solidariska lönepolitikens utopiska mål, den ”rationella” lönestrukturen, förändras samhället i socialistisk riktning.” Det är precis dessa tankar som ligger till grund för SAMAK-rapporten, som jag vill kalla det yttersta beviset på socialdemokratins och fackföreningsrörelsens ambitioner att förändra Sverige i riktning mot socialistisk korporativism. De här farorna har också upptäckts av andra socialdemokrater som är mer insiktsfulla än Sten Östlund. Valter Åman säger t.ex.: ”Även i ett litet land som Sverige finns tendenser att göra kollektivismen tillen kommandobrygga över huvudet på individen. Dessa tendenser finns på många områden, inte minst det fackliga där kollektivismen ofta försvaras med att den tillkommit ”i vanlig demokratisk ordning”.” Det är dessa faror som vi moderater ständigt pekar på här i kammaren och som socialdemokraterna — åtminstone utanför den mer insiktsfulla kretsen utanför denna kammare — har väldigt svårt att förstå. Och vi kan inte i ett demokratiskt samhälle kosta på oss att få en utveckling där balansen på arbetsmarknaden blir sådan att demokratin sätts i fara. Det har ingenting med fackföreningsfientlighet att göra — det är en fråga om rollfördelningen i samhället. Jag skall komma tillbaka i nästa replik om storebrorsfasonerna.

Herr talman! Lars-Ove Hagberg ondgör sig i vanlig ordning över att vi talar gott om samarbete. Jag tror att det är ganska signifikativt för hur en kommunist och en liberal kan se på det hela. Vi accepterar alltså inte ett samhälle där klass ställs mot klass, utan vi förordar samverkan. Sedan är det, herr talman, naturligtvis ödets grymma ironi att de som pläderar hårdast för det klasslösa samhället inte kan visa upp något annat samhälle än just klassamhället. När det gäller effektivitet vill jag säga att det inte behöver ligga något negativt i detta. Inte minst kommunistiska arbetsledare och politiker pläderar för effektivitet — det brukar vara huvudtemat då de reser runt på de eriksgator som förekommer i de länder där kommunisterna regerar. Sedan fanns det naturligtvis en allmän plädering för den laglöshet som jag påminde om i mitt inledningsanförande. Vpk vägrar att vara med om någon form av påföljd — även trots att vi i Sverige har mycket humana sådana. Och vi skall inte glömma bort att påföljderna för brott mot arbetsrätten gäller bägge parter — inte bara den ena. Detta tycker jag är en av poängerna — att upprätthålla arbetsfreden från ömse sidor. Herr talman! Regeringspartiets företrädare Sten Östlund var påfallande försiktig, och det kan man kanske förstå. Jag tyckte det var en onödig släng som han kostade på sig när han talade om de misslyckade regeringsåren. Jag förutsätter att han menar de år då socialdemokraterna var i opposition. Det finns anledning att kommentera detta, eftersom det var just en sådan period som var en mycket aktiv reformperiod på bl.a. arbetsrättens område. Flera av de reformer som vi då föreslog ställde socialdemokraterna upp på, men flera gick man emot — reformer som man i dag accepterar och t.o.m. berömmer sig för. Tala om att göra dygd av nödvändigheten! Summerar vi de socialdemokratiska önskemålen under åren 1976-1982 finner vi att det var ”jättekrav”. Tittar vi sedan på vad det blev av önskemålen under regeringsperioden kan vi säga: Av kraven av ”-jätten” i opposition blev det i regeringsställning bara en liten ”teskedsgumma”. Jag hävdar alltså att socialdemokratin driver två sorters politik, en i opposition och en i regeringsställning. Sedan skall jag bara ge en liten kommentar till Sten Östlunds synpunkt på den bristfälliga lagstiftningen när det gäller den negativa föreningsrätten. Sten Östlund framhöll att man har tolkat lagstiftningen och sagt att nuvarande ordning är O.K. Det är just det vi påpekar. Det brister i lagstiftningen, inte i tolkningen. Jag upprepar vad jag sade förut: Rätten till arbete skall vara den enskildes lagstadgade rättighet. Den får aldrig göras beroende av om den enskilde arbetstagaren är medlem i en facklig organisation eller inte. Medlemskap måste vara den enskildes egen angelägenhet. Det är intressant att konstatera att det finns stor förståelse för sådana synpunkter också i den fackliga världen.

Herr talman! Sten Östlund kommenterar reservation 14 om gränsdragningen mellan kommunal demokrati och fackligt medbestämmande och menar att den frågan skall lösas i avtalsförhandlingar. Men nog måste väl Sten Östlund höra att det låter litet konstigt att gränserna för den politiska demokratin skall avgöras mellan en facklig och en kommunal part. Frågan rör ju ytterst vaktslåendet om den politiska demokratin. Om någonting hör hemma i denna kammare så är det just vaktslåendet om den politiska demokratin. Elver Jonsson sade att socialdemokraterna för två sorters politik. Också på detta område är det fråga om två sorters politik. Socialdemokratiska kommunala och landstingskommunala företrädare, som praktiskt arbetar med dessa frågor och möter de bekymmer som finns, anser att gränsdragningen är viktig och att lagen bör ses över. Socialdemokraterna i riksdagen vill dock inte höra på sina kommunala och landstingskommunala företrädare. I detta läge återstår väl inget annat än att vädja till socialdemokraterna här i riksdagen: Tänk om!

Herr talman! Först skall jag korrigera en uppgift. 1976 var utskottets ordförande dagens andre vice talman Karl Erik Eriksson och inte Fagerlund, som jag råkade säga i ett tidigare inlägg. Eftersom replikerna nu, med talmannens godkännande, tydligen ”går runt”, riktar jag mig till Elver Jonsson. I liberalismens visioner ser man inte klasser. Man ser inga ojämlikheter i detta samhälle eller att parterna har olika intressen. Därför är liberalismens frihet egentligen frihet för den starke och för kapitalet. Med dessa ord har jag kvitterat Elver Jonssons replik. Vad hände 1976, Sten Östlund? Vad skulle då genomföras? Vad tycker Sten Östlund i dag? Har de arbetande fått det inflytande som 1976 förespeglades av t.ex. Fagerlund och Palme? Var ligger varvsarbetarnas möjligheter enligt lagen att hävda sin rätt? Jag uppfattar det så att Sten Östlund i huvudsak erkänner att socialdemokratin här har en mycket diffus politik. Han säger att det i slutänden är ägarna som skall besluta, att något annat är alldeles omöjigt att tänka sig. Men varför då denna lagstiftning? Palme sade ju 1976 att de arbetande skulle få beslutanderätt, och Fagerlund, socialdemokratins företrädare, sade att det skulle bli motsatsen till vad vi befarade. Men hur har det blivit, Sten Östlund? Är Sten Östlund nöjd med utvecklingen i dag? Är den som det förespeglades? Jag kan aldrig tänka mig att man med anspråk på att göra en verklighetsbeskrivning kan säga att de arbetande i dag har det inflytande gentemot kapitalet som behövs. Man måste ha ett felaktigt synsätt om man säger att det inte går att genomföra en lagstiftning som ger de arbetande inflytande. Hur vill man då göra med vetorätten i entreprenadfrågor? Vad vi hela tiden har krävt är inte att de arbetande skall ta över beslutanderätten — det är på den punkten ni har så kapitalt fel när det gäller våra förslag — utan vi vill hävda de anställdas intressen t.ex. genom att ge dem vetorätt, så att arbetsköparna förhindras att genomföra för arbetarna idotiska beslut. Det är detta vi kräver när det gäller den här lagstiftningen. Vad är det för fel med det, Sten Östlund? Det innebär inte någon kollision med aktiebolagslagen att arbetsgivarna t.ex. förhindras att införa teknik som de arbetande inte godkänner. Det är i princip vad bestämmelserna om vetorätt vid entreprenader handlar om i dag. Varför är ni främmande för dem? Med det här synsättet avslöjar ni er stora svaghet. Ni vill inte gå in i det här. Ni vill inte påverka utvecklingen så att de arbetandes intressen tas till vara. Det är detta jag till min stora sorg måste konstatera. Detsamma gäller för dem som drabbas i dag av fredsplikten. Det är ju absurt att det i förlängningen är så på arbetsmarknaden att betingelserna för ett avtal kan ändras efter det att avtalet har träffats. Då får de arbetande inte slåss i förhandlingar, eftersom arbetsköparna efter några förhandlingar bara kan proklamera att förhandlingarna inte har gett något resultat och att de följaktligen skall besluta. Det är ungefär vad som står i 11 § medbestämmandelagen. Där står det att arbetsgivarna skall förhandla innan de fattar beslut. Det är därför man med all rätt talar om att de ”tutar”. Man undrar vart socialdemokratins visioner tagit vägen. Finns det, Sten Östlund, någon rim och reson i att göra uttalanden som de som gjordes 1976 och sedan acceptera förhållandena i dagens läge? Till sist tycker jag att Sten Östlund borde kunna gå in på frågan om de fackliga organisationernas självständighet har ökat eller minskat sedan 1976.
Med anledning av Lars-Ove Hagbergs påpekande angående repliker vill jag meddela att ingen ytterligare talare är anmäld på talarlistan avseende detta ärende. De inlägg som nu görs är därför inte repliker utan nya

Herr talman! Liberalismen ser inte klasserna, utropar Lars-Ove Hagberg. Visst ser vi dem, men vi underkänner klasskampen som politisk arbetsmetod. Visst ser vi orättvisor! Lägg märke till att som regel har liberaler varit med då de sociala reformerna drivits fram både i vårt land och i andra länder. Det må gälla arbetstiden, arbetsmiljöfrågor, semesterns längd, styrelserepresentation i företagens styrelser och medbestämmandelagen, som vi i allt väsentligt har ställt upp för. Och varför inte nämna en sentida stor politisk reform, nämligen jämställdhetslagen, som kommunister och socialdemokrater mycket hårt bekämpade i denna kammare. Där har de nu det gemensamt med oss liberaler att de ställer upp för jämställdhetslagen och t.o.m. berömmer sig för den. Sten Östlund talade här i polemiska ordalag visavi vpk att det fackliga inflytandet har ökat. Jag vill understryka att det är en riktig iakttagelse. Visst har det gjort det! Det tycker vi från liberalt håll är bra, men det hindrar inte, Sten Östlund, att vi under resans gång måste ha kontrollstationer, att vi med gjorda erfarenheter måste justera lagen för att den skall kunna bli både smidig och ligga på en balanspunkt som kan anses rimlig från politisk synpunkt. Därför har vi medverkat både när MBL infördes och också i viss utsträckning under senare år. Detta gäller även nästa ärende på dagens lista, lagen om anställningsskydd. Det är nödvändigt att göra justeringar, men vår grundinställning är mycket positiv. MBL har — som jag sade i slutet av mitt första inlägg — kommit för att stanna. Det var intressant att lyssna på Sten Östlund. Jag sade att han var försiktig i sitt inlägg, och detta kan i än högre grad sägas gälla hans replik. Under sex år var vi med om socialdemokratiska propagandanummer — det var ju ingen hejd på vad man då begärde. När man nu ser på vad socialdemokraterna redovisar när de sitter i regeringsställning, blir Sten Östlund diskret som en legationssekreterare: det finns praktiskt taget ingenting att redovisa. Därför faller anklagelserna om att det skulle ha stått stilla på reformpolitikens område då folkpartiet och andra icke-socialistiska partier hade regeringsansvaret platt till marken. Dessa anklagelser är felaktiga. Eftersom myten odlas av socialdemokrater här i kammaren, finner jag anledning att gå in och polemisera på den punkten. Kvar står, herr talman, att det finns en bred uppslutning från kammarledamöternas sida när det gäller den grundläggande inställningen till inflytande i medbestämmandefrågor, och detta upplever jag som en stor styrka.

Herr talman! Liberalismens dimridåer ligger fortfarande kvar. Man ser tydligen inte att det råder klasskamp, att den starke på arbetsmarknaden som äger utövar ett inflytande, hävdar sin rätt och flyttar fram sina positioner. Detta är klasskamp. Men eftersom folkpartiet underkänner all klasskamp, — Prot. 1985/86:31 förutsätter jag att Elver Jonsson och folkpartiet tar klart avstånd från den — 20 november 1985 demonstration som genomfördes här för några år sedan, som stannade vid HH det gamla kanslihuset, som omfattade några tusen människor och som gällde löntagarfonderna. All klasskamp skall ju vara bannlyst. Enligt min uppfattning var folkpartiet en av de stora påhejarna vid den demonstrationen. Klasskampen får väl föras bara när det passar. Sedan till socialdemokratin och medbestämmandelagen. Läser man protokollen, Sten Östlund, kan man fråga sig om de arbetande människorna verkligen har fått ökat inflytande sedan 1976. Man kan naturligtvis jämföra med förhållandena tidigare. Men man borde, Sten Östlund, jämföra med vad medbestämmandelagen skulle ge. Härvidlag kan inte Sten Östlund lämna något svar. Varken den socialdemokratiska företrädaren 1976 eller Olof Palme sade något i debatten i kammaren 1976. Läser vi fackföreningsprotokollen finner vi att det har hänt en rad saker på arbetsmarknaden, där de fackliga företrädarna inte har kunna påverka. Det gäller nedläggningar, investeringar, utflyttningar och utslagningar. I mitt inlägg gav jag en ungefärlig redogörelse för arbetslivets utformning. Jag vill hävda att det i dag sammantaget inte är bättre än 1976 utan snarare sämre. Vidare vill jag framhålla att fackföreningarna i dag finns representerade i en mängd partssammansatta organ, varvid man knutits upp i en MBL-anda, som medför att det inte går att hävda sina intressen med hjälp av medlemmarna, något som man kunde göra före 1976. Det var kanske inte alltid de fackliga ledningarna som fick fram resultat före 1976 utan just de fackliga organisationernas aktivitet. När vi har talat om klassamarbete, har vi syftat på detta att man går in i samarbete med en kapitalmakt som är mycket starkare, varvid fackföreningen binds upp till att i första hand ta hänsyn till kapitalmakten — ungefär som Svenska arbetsgivareföreningen skisserade 1976. Jag förstår, Sten Östlund, att det är mycket svårt att mäta med den måttstocken. Egentligen har man inte den positionen i arbetslivet som man sade sig ha 1976, och det är naturligtvis en tragedi för många av de fackliga företrädarna — kanske t.o.m. för Sten Östlund, som har varit fackligt verksam och kanske t.o.m. trodde på den här lagen. Jag känner många socialdemokrater — t.o.m. i min egen fackförening — som är mycket besvikna. Sedan har jag bara en punkt till, nämligen den politiska verksamheten. Man kanske har olika erfarenheter av detta, men vad vi avser här är rätten till politisk verksamhet på arbetsplatserna. Det har vi också preciserat. Före arbetets början, på raster, på lunchen och efter arbetet skall man kunna ha politisk verksamhet. Den rätten finns inte i dag. Det regleras av arbetsköparen, för det är ju denne som bestämmer över sitt område. Jag hart.o.m. varit med i en valrörelse där man i gränstrakterna mellan olika fabriksområden inte ens fick ha en så enkel sak som det vi kallar torgmöte eller appellmöte. Rätten finns hos den som äger marken, i det här fallet fabriksområdet. Det vi hävdar är rätten att få bedriva politisk verksamhet på arbetsplatserna — inte på arbetstid. Jag trodde att vi hade en gemensam syn i den frågan, Sten Östlund, men tydligen är det inte så. Eftersom det nu är ägarna som bestämmer, vill vi lagstifta om denna rättighet.

Herr talman! Till Sten Östlund vill jag säga: Vi skall självfallet ge uttryck för de värderingar vi har. Det är ju det som är meningen med vår demokrati, att olika meningar skall brytas mot varandra så att väljarna i fria val skall kunna ta ställning. Det är därför det är så viktigt att just vi i denna kammare slår vakt om demokratin, som Börje Hörnlund sade. Fackets inflytande har stärkts, sade Sten Östlund. Ja, visst är det på det sättet. Fackets inflytande har stärkts — men inte arbetstagarnas. Deras inflytande har snarast försvagats, inte bara på arbetsplatserna utan också inom de fackliga organisationerna. Beslutandet lyfts allt oftare över huvudet på de enskilda anställda upp till centrala nivåer. Det är detta vi från de borgerliga partierna gemensamt protesterar mot, i första hand när det gäller småföretagen. Enligt LO:s normalstadgar är fackföreningsrörelsens principiella inställning till utträdesrätt för medlem ur ett fackförbund den, att sådan rätt saknas. Denna passus står fortfarande kvar, trots HD:s och AD:s klara uttalanden i denna fråga. Och trots att detta obligatorium föreligger, att den som en gång har blivit medlem i LO för alltid är medlem, vad som än händer, kollektivansluter man medlemmarna till det socialdemokratiska partiet. Man kollektivansluter dem också via hemförsäkringen till arbetarrörelsens tredje ben, kooperationen, genom att försäkringarna enbart tecknas i Folksam. Det finns en lång rad sådana här exempel på hur medlemmarnas åsikter ignoreras av fackliga organisationer. Det är därför den negativa föreningsrätten är så oändligt viktig, just för att vi skall kunna upprätthålla de demokratiska formerna i Sverige, så att man inte bakvägen skall kunna införa former och institutioner som inte väljarna i fria val har tagit ställning till. Det är därför ett aktstycke som SAMAK-rapporten är så oändligt farligt för utvecklingen i Sverige, om den skulle genomföras. Det är inte vilken rapport som helstden samlade nordiska arbetarrörelsen står bakom den. För Sveriges del deltog finansminister Kjell-Olof Feldt, och sekreterarna var båda komna från Sverige. Jag vill rikta en allvarlig uppmaning till denna kammare och framför allt till socialdemokraterna att se upp för den utveckling som vi är på väg mot. Vi är på väg mot ett korporativt samhälle där demokratin riskerar att sättas på spel.

Prot. 1985/86:31 Kammaren övergår nu till att debattera arbetsmarknadsutskottets betän 20 november 1985

Herr talman! Lagen om anställningsskydd, förkortad LAS, hör till de lagar som jag inledningsvis nämnde i den förra debatten. Lagen tillkom i den arbetsrättsliga lagstiftningsyran i början av 1970-talet och syftet var, som alltid, vällovligt. Den byggde på erfarenheterna från industrinedläggningarna och flyttlasspolitiken under 1960-talet. Äldre arbetstagare slogs ut och kunde inte på samma sätt som de unga flytta till de expanderande industristäderna. Lagen om anställningsskydd skulle förhindra denna utslagning. Så blev nu inte fallet. Vi fick i stället 58,3-årspensioneringarna och avtal om förtidspensioneringar. De äldre har således inte fått den trygghet som antogs då lagen tillkom. Lagen har ii stället kommit att utgöra ett avsevärt hinder för nytillträdande, framför allt ungdomar, att få en fast fot på arbetsmarknaden. Vid Lunds universitet har utförts en studie av de tidsbegränsade anställningarna 1979 — situationen lär inte ha förändrats till det bättre sedan dess. Den visar att ungefär hälften av alla lediga anställningar var tidsbegränsade. Då var ändå inte korttidsanställningar, provanställningar, rullande visstidsanställningar, beredskapsarbeten etc. medräknade. I verkligheten är således andelen tidsbegränsade anställningar ännu högre. Utredaren konstaterar lakoniskt att vi har fått en kraftigare polarisering mellan starka och svaga på arbetsmarknaden. De starka har blivit tryggare och de svaga har fått svårare att få fotfäste. De kartläggningar jag nämnde i den tidigare debatten, SHIO:s småföretagsbarometer och MAS-studien, visar båda att lagen om anställningsskydd är ett hinder för små företag att anställa nytt folk. Företagarna är rädda för att inte kunna bli av med en olämplig person om det skulle visa sig nödvändigt. I ett litet företag är människorna ytterligt beroende av varandra. Omplaceringsmöjligheterna är i allmänhet obefintliga. Också de som redan är anställda har blivit obenägna att flytta till en ny arbetsplats eftersom de då förlorar den plats de hade i turordningen enligt LAS. För stora grupper på arbetsmarknaden har LAS i kombination med ledighetslagar och vissa avtal medfört att de har mycket stora svårigheter att få en fast anställning. De vandrar från det ena tillfälliga arbetet till det andra, från den ena arbetsplatsen till den andra. Detta gäller i särskilt stor utsträckning de stora grupper kvinnor som arbetar i den offentliga sektorn. ”Hela sjukhuset ett ormbo av vikariat”, utropas i en artikel i LO-tidningen som handlade om situationen vid Södersjukhuset i Helsingfors. Det är mot den bakgrunden som vi från moderat håll genom åren har föreslagit ändringar i lagen om anställningsskydd och andra lagar på 31 arbetsmarknaden. Centern föreslår i år en utvärdering av LAS. Vi har inte stött detta förslag, eftersom vi anser att det endast leder till att nödvändiga ändringar fördröjs. Nackdelarna med LAS är redan så uppenbara att flera erforderliga ändringar kan genomföras ganska omgående. Centerförslaget är emellertid ett tecken på att fler än vi moderater nu börjar inse att lagstiftningen inte är så bra som det brukar påstås i debatten. När man talar om trygghetslagen tänker de flesta i första hand på turordningsreglerna vid uppsägning — sist in först ut. Den här regeln har under åren visat sig svårhanterlig i praktiken. Framför allt i samband med driftsinskränkningar och omläggningar av en verksamhet har grundregeln visat sig opraktisk. I en sådan situation är det ju avgörande för den fortsatta verksamheten att personalstyrkan får en sådan sammansättning att omställningen blir möjlig och får rimliga förutsättningar att klara sig i framtiden. Detta inser man ofta från fackligt håll. Därför har det i allmänhet varit möjligt att träffa lokala avtal om särskild turordning. Äldre arbetskraft har ofta lämnat företaget med hjälp av reglerna i arbetslöshetsförsäkringen med möjligheterna till förtidspensionering av arbetsmarknadsskäl. De s.k. 58,3-årsavgångarna blev så vanliga att regeringen ansåg sig nödsakad att skärpa reglerna. Det krävs nu centrala avtal. I sista hand kan AMS gå in och stoppa äldreavgångarna. Jag vet egentligen inte vad det är för problem som regeringen anser sig lösa med sådana här ingrepp. I stället för att se verkligheten sådan den är ingriper den med tvång och förbud. Enligt vår uppfattning bör turordningsreglerna ändras. Lagen måste medge utrymme för att behålla arbetstagare med särskilt yrkeskunnande eller annan kompetens. Den som har ansvaret för företaget eller organisationen måste också få större möjligheter att avgöra arbetsstyrkans sammansättning i ett krisläge. Den ekonomiska tryggheten för främst de äldre bör enligt vårt förslag ges inom ramen för en reformerad arbetslöshetsförsäkring. Då kan vi förhindra onödiga förtidspensioneringar. De äldre arbetstagarna kan fortfarande tillhöra arbetskraften och behålla kontakten med tidigare arbetskamrater och med sin fackliga organisation samtidigt som de tillförsäkras en betryggande ekonomisk standard. Arbetstagarbegreppet behöver också definieras klarare. Den fackliga ambitionen är, av naturliga skäl, att vidga arbetstagarbegreppet. Konflikter har uppstått om exempelvis kompanjoners inbördes förhållande liksom i fråga om en del handelsagenter och konsulter skall betraktas som arbetsgivare eller arbetstagare. En annan kategori är alla de som arbetar med olika former av frivilligt arbete, medverkar i sina barns skola eller daghem, arbetar inom ideella organisationer och liknande. Här uppstår många gånger svårlösta konflikter med fackliga organisationer, som anser att arbetet är att anse som anställning. En tvist om kollektivavtal för sådana arbetsinsatser kan utlösa aktioner där de drabbade inte har någonting att sätta emot. Det är märkligt att arbetstagarbegreppet i den arbetsrättsliga lagstiftningen inte utreddes i samband med att arbetstagarbegreppet i skatteoch socialavgiftshänseende utreddes. Dessa tre lagar är inbördes beroende av Prot. 1985/86:31 varandra vid tolkningen av arbetstagarbegreppet. Däremot har regeringen 20 november 1985 tillsatt en särskild utredning som skall studera frågan om franchisingoch då. XX —— också beakta arbetstagarbegreppet. Jag förstår inte den handlingsförlamning som drabbat riksdagsmajoriteten då det gäller att ta ett samlat grepp på den här frågan, som kommer att bli allt viktigare allteftersom nya företagsoch organisationsformer utvecklas. Vi anser att det är viktigt att också mindre företag har tillfälle att anställa egna specialister och andra högt kvalificerade befattningshavare. I dag vågar företag inte riskera att anställa en sådan person utan engagerar i stället en utomstående konsult, trots att en fast anställd arbetstagare egentligen hade varit bättre. Risken är alltför uppenbar att företaget tvingas behålla en person som visat sig inte hålla måttet. För ett litet företag kan en sådan händelse ha förödande konsekvenser och hota dess framtid och sysselsättningen för övriga anställda. Vi föreslår därför utvidgade möjligheter att undanta denna typ av befattningshavare från lagen eller att ge dem ett begränsat skydd. Det bör också vara möjligt att genom avtal kunna göra undantag från lagen i dess helhet för denna typ av befattningshavare. Den här frågan aktualiserar också reglerna för saklig grund för uppsägning. Vi anser att lagen i det här avseendet fått en oklar tillämpning. Det behövs en mer nyanserad avvägning mellan arbetstagaroch arbetsgivarintresset liksom arbetskamraternas intressen. Den enskilde arbetstagarens rätt att behålla sitt arbete förutsätter att den motsvaras av rimliga krav på en arbetsinsats och att atmosfären på arbetsplatsen inte försämras. Mot den bakgrunden begär vi en översyn. För att ge presumtiva arbetstagare en chans att visa vad de duger till — och det gäller i och för sig också arbetsgivarens och arbetsplatsens chans att få visa vad den står för — upprepar vi vårt gamla förslag att rätten till provanställning under sex månader inte skall kunna inskränkas genom avtal. Vi vill således upphäva dispositiviteten på denna punkt. Då det gäller nya på arbetsmarknaden och personer med särskilda svårigheter att få arbete, främst ungdomar, kan det många gånger te sig fördelaktigt om ännu längre provanställning än sex månader kan tillämpas. Vi vill därför utöka möjligheterna till provanställning, under vissa förhållanden ända upp till ett år. Då krävs det emellertid en särskild uppföljning från arbetsförmedlingens sida, så att denna möjlighet inte missbrukas. Vi vill också upphäva de hinder som lagen i dag reser för en arbetstagare att få återkomma flera år i rad till samma tidsbegränsande anställning. Marianne Karlsson har i en motion tagit upp frågan om det permitteringslöneinstitut som riksdagen beslutade om i våras. Vi framhöll redan den gången att beslutet fattades utan att riksdagen hade fått en uttömmande redogörelse för hur det nya permitteringslönesystemet skulle fungera. Vi hävdade därför att ändringen av 21 § LAS skulle anstå till dess att erfarenhet vunnits.

När det sedan förutsätts att samme företagare skall ansluta sig till ett visst privatägt försäkringssystem för att få tillgodoräkna sig ett statsbidrag som skall utgöra ersättning för den skada han tillfogas på grund av lagändringen, då kan jag inte uppfatta det som annat än ytterligare ett tecken på en utveckling i korporativ riktning. Med ett enda penndrag har vi dessutom fått ett försäkringsmonopol. Om detta har riksdagen inte ens blivit underrättad. Vi upprepar därför vårt krav från i våras att permitteringsreglerna i lag skall återställas i det skick de hade före lagändringen i avvaktan på en utvärdering av permitteringslöneinstitutet. Det är, herr talman, fåfängt att tro att det går att lagstifta fram säkra, trygga arbeten åt alla. Om vi låter den ambitionen styra oss blir resultatet i stället att det byggs in hinder och trögheter som leder till större otrygghet. Vad vi behöver är inte ett ängsligt fastklamrande vid det bestående utan mer av det ”gosselynne, hoppfull håg och fantasi” som Viktor Rydberg besjunger och som låter oss se de möjligheter som ligger i förändring och utveckling. I varje företagare skall vi se inte en presumtiv skattesmitare och utsugare av värnlösa arbetstagare, utan en grundläggare av ett framtidsföretag med många anställda; i varje arbetstagare skall vi se inte en ängslig, hjälplös person som ständigt behöver skydd mot detta livets onda, utan en kreativ medborgare som vill uträtta ett gott arbete och utveckla sig själv. Lagstiftningen skall bygga broar i stället för barrikader. Därför bör reglerna ändras så att arbetsmarknaden kan fungera bättre samtidigt som den tillhandahåller regler för hur förändringar i förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare skall ske. Möjligheterna för avtal skall då inte utmönstras. Herr talman! Jag yrkar bifall till samtliga moderata reservationer. Jag kommer att begära votering och rösträkning på nr 3.

Herr talman! Lagen om anställningsskydd är en av de arbetsrättsliga lagar som kom till för att stärka den enskildes ställning på arbetsmarknaden. Det är emellertid ingen självklarhet att så alltid sker. Samtidigt innebär varje ny lag ytterligare byråkrati i arbetslivet. Centerpartiets samlade syn på en lyckad näringspolitik förutsätter att administrativt krångel minimeras. Det gäller på en rad områden inom den arbetsrättsliga lagstiftningen. MBL, som har diskuterats här tidigare i dag, ledighetslagarna, myndighetskontakter vid startande av nya företag, uppgiftslämnande, taxeringsfrågor m.fl. är regler som belastar företagen och då speciellt småföretagen. I reservation nr 1 tar vi upp behovet av en utvärdering av LAS. Efter några års tillämpning anser vi nu detta vara befogat. Helt klart upplevs lagen, i vissa delar, som alltför byråkratisk. När möjligheten till provanställning infördes av center-folkpartiregeringen med en prövotid på upp till sex månader var motivet att underlätta för svagare grupper att komma in på arbetsmark = Prot. 1985/86:31 naden. 20 november 1985 I dag förekommer flera avtal med betydligt snävare tidsperioder.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

Herr talman! För inte så länge sedan ändrade riksdagen i lagen om anställningsskydd och medverkade därigenom till att de som permitteras skulle få full lön under permitteringen. Detta gjordes i samförstånd med arbetsmarknadens parter. Men därmed har man inte utmönstrat permitteringsinstitutet helt och hållet. Vi från vänsterpartiet kommunisterna ställer fortfarande kravet att så skall ske. Det finns andra otillräckligheter i lagen om anställningsskydd, bl.a. att turordningsreglerna vid permittering har tagits bort. I övrigt kan sägas, att lagen tillkom som skyddslag, men den underordnar sig fortfarande, precis som medbestämmandelagen, arbetsköparnas maktutövning. Lagen om anställningsskydd innebär inte någon avgörande begränsning av denna maktfunktion, men skyddar de arbetande i vissa — och inte heller helt obetydliga — fall. Det är också en lag som verkligen har kunnat utnyttjas av stridbara fackföreningar när det har gällt att hävda medlemmarnas intressen. Men de brister som finns i lagen om anställningsskydd måste ses över. Arbetsbrist som finns eller som uppstår — och som är saklig grund för avsked — är någonting som bestäms av arbetsköparen, den som äger ett företag. Til syvende og sidst beror tillgång på arbetstillfällen ändå av hur företag har skötts och hur investeringarna har skett. Nedläggning är någonting som fortfarande inte kan påverkas genom lagen om anställningsskydd eller annan lagstiftning. Detsamma gäller förflyttning av företag m.m. Det finns alltså ett stort fält där anställningsskyddet inte fungerar eller rättare sagt möjligheten saknas att garantera den arbetande att få en utkomst här i livet. Ansvarsbördan överlastas i dessa fall från de privata arbetsgivarna på samhället, som får bära ansvaret. Utgångspunkten för lagen tycks vara att man försöker uppskjuta detta ansvarstagande i vissa fall. Vi bedömer ändå denna lag som en skyddslag, och den har gjort stor nytta. Men den uttunnas ständigt genom klasskamp. Jag skall berätta för folkpartiet vad klasskamp från bolagshåll betyder. Som exempel kan jag ta den bolagisering som sker ute i samhället. Både statliga myndigheter och privata företag bolagiserar. Man splittrar upp sin verksamhet i små dotterbolag. Den stora koncernen blir uppdelad i små enheter. På det viset undandrar sig det samlade ägarintresset ansvaret t.ex. när det gäller turordningsreglerna vid avsked — eftersom man har delat upp sitt företag i många små dotterbolag. Genom denna konstruktion med dotterbolag kan det finnas flera bolag på samma fabriksområde. 35 Detta var inte meningen med LAS, och det sägs också i förarbetena. Men vid en strikt hårdragning av lagreglerna framöver kommer säkert tolkningen att ske till bolagens förmån. Det kommer nämligen att röra sig om bolag enligt aktiebolagslagen, som Sten Östlund tidigare har refererat till. Ägarna övervältrar alltså ansvaret på ett litet dotterbolag och ställer naturligtvis de anställda och fackföreningarna i en mycket svår situation. Detta kommer att medföra ytterligare en konsekvens när företagen och koncernerna skall kringgå lagen om anställningsskydd. Ett motiv för uppdelning kommer alltså att vara att man vill kringgå lagen om anställningsskydd. Det finns naturligtvis också andra motiv för kapitalägarna att bilda dotterbolag. Nu kommer dotterbolagen att styras av holdingbolag, fjärran från de arbetande. De som finns i dessa bolag kommer knappt att veta vem Barnevik i Asea eller Gyllenhammar i Volvo är. De finns långt borta från de verkliga arbetsplatserna. — Jag vill ta detta som ett exempel på att klasskampen från kapitalets sida uttunnar lagen om anställningsskydd. Jag betraktar det som klasskamp att man flyttar fram sina positioner gentemot de arbetande. Lagen utsätts naturligtvis för hårda attacker från de nyliberala krafterna i samhället, som vill ha tillbaka den gamla tingens ordning, där kapitalmakt mer eller mindre klart uttalat är detsamma som § 32. Man säger inte detta, men tanken tycks ändå vara att arbetsgivarna helt fritt skall få avskeda och anställa den arbetskraft de anser sig vilja ha. Några av moderaternas reservationer är ganska avslöjande, t.ex. den som gäller turordningen vid uppsägning. Effektiviteten i företagen framhålls som ett viktigt urvalsinstrument när man skall bedöma vilka som skall vara kvar vid exempelvis permittering. Då vill jag fråga: Vem skall bedöma detta? — Jo, naturligtvis ägaren. Det blir ju följden om turordningsreglerna uttunnas hur som helst. Vad som egentligen sägs i det system som Sonja Rembo här har presenterat är: Den äldre arbetskraften pensioneras. Jag tycker att det är en ganska förfärlig människosyn: Skicka iväg människor utanför arbetsmarknaden! Huvudproblemet är ju att det inte finns arbete åt alla. Annars vore det hela inte något problem. Man måste kasta i väg folk. Fanns det andra arbeten som ersatte dem som faller bort, vore det inget större problem med omställningen. Man har på arbetsplatserna aldrig varit motståndare till att byta arbetsuppgifter vid förändringar. Men det kan inte gå till som det har gjort under årens lopp — att arbetsköparna har kastat ut arbetstagarna i otrygghet! Saklig grund är ett annat område där moderaterna ställer frågan på sin spets, enligt min uppfattning. Om en enskild arbetare uppträder så att han inte riktigt är vän med arbetskamrater eller arbetsledning skall han kunna skiljas från arbetet. Vad inbjuder detta till i förlängningen? Jo, intolerans mot olika förutsättningar hos människor. Det öppnar väg för mobbning, vad jag kan förstå, av den som inte skulle ha ett lagligt skydd att vara kvar. Mobbning är nog besvärlig som den kan vara i dag på arbetsplatserna, och detta är en angelägenhet för fackföreningsrörelsen, som håller på att ta itu med den. Moderaternas sätt att se på detta med saklig grund öppnar vägen för en mycket osund sortering. Sedan till reglerna för provanställning. Vad är huvudproblemet för ungdomen? Det skulle inte innebära problem att få arbete om vi hade en = Prot. 1985/86:31 arbetsmarknad med arbete åt alla. Moderaterna väljer här att kasta ut de 20 november 1985 äldre och säga att de yngre skall få plats i arbetslivet. I stället för att försöka. = Z7-at or ordna arbete åt alla vill moderaterna ha provanställning, vilket i förlängningen innebär att man skall kunna kasta in och ut arbetskraft vid arbetsanhopning precis hur som helst. De flexibla arbetstiderna och anställningarna är tydligen honnörsord för moderaterna. Detta är naturligtvis en allvarlig utveckling. Vi behöver förbättra LAS. Det är vi i vpk helt på det klara med, men det viktigaste är egentligen förändringar åt motsatt håll. Vi har motionerat om en sådan sak: När arbetsdomstolen anser att en person har avskedats utan saklig grund får denna person ändå inte gå tillbaka till sin arbetsplats. Han eller hon får enligt lagen ett skadestånd som motsvarar lönen för ett antal månader. Vi tycker först och främst att det är felaktigt att man skall kunna avskeda. Men någonting som skulle kunna göras direkt vore att se till att den som har avskedats på icke saklig grund skall kunna välja mellan skadestånd och att gå tillbaka till sitt arbete. Man säger att det inte är giltigt i dag på marknaden, att den anställde inte har en sådan rättighet. Jag kan inte för mitt liv förstå varför det skulle vara oriktigt, om en arbetsköpare har begått ett fel, att den arbetande kan gå tillbaka till sin arbetsplats. Skadestånden bör också höjas. Det är fråga om ett ofog som kommer att innebära att de människor som inte är strömlinjeformade — de som vill säga sin mening, de som fått lära i skolan att ifrågasätta och som kanske inte är helt nöjda med hur det ser ut i arbetslivet, som kanske har sina egenheter — de kan avskedas, och man kan köpa sig fri från dem. Det är en människosyn som jag tycker icke är förenlig med ett demokratiskt sätt att se på hur människor skall behandlas. Därmed yrkar jag bifall till vpk-reservationen.

Herr talman! Jag förstår inte varifrån Sten Östlund har fått föreställningen att vi inte skulle veta att LAS är en generell lag. Självfallet är det så. Men inslag i den är beroende av facklig medverkan, t.ex. avsteg från turordningsreglerna. Där man inte har kollektivavtal är man helt beroende av lagens regler och kan icke göra några avsteg. När det gäller lagen om anställningsskydd föreligger helt klart en konflikt mellan å ena sidan behovet av trygghet i anställningen och å andra sidan kravet på en fungerande arbetsmarknad, och vi menar att lagen har kommit att innehålla alltför mycket av inlåsningseffekter. Vi har de facto fått ett arbetsmarknadens A och B-lag. Här sades tidigare att lagen är en skyddslag. Vill man vara litet cynisk kan man säga att den skyddar ungdomar, kvinnor, handikappade och andra som har problem på arbetsmarknaden från att få ett fast arbete. Det är dessa effekter som vi moderater påpekar och vill vidta åtgärder emot. De åtgärderna framgår av våra reservationer. Vad som händer när man i dag förhandlar om turordningsreglerna är just att människor skickas ut från arbetsplatserna med de s.k. äldreavgångarna. Äldre arbetstagare skickas ut först i arbetslöshet och sedan i förtidspensionering. Vi har enligt vår bedömning ett bättre förslag på området. Vi vill införa en arbetslöshetsförsäkring som fungerar så att dessa människor kan känna att de tillhör arbetskraften, att de inte är överflödiga utan att de fortfarande förväntas göra en aktiv insats på arbetsmarknaden. Vi anser att den förändringen är betydligt mer människovänlig än det nuvarande systemet. Lagen håller inte de löften som en gång utfärdades, nämligen att skydda framför allt den äldre arbetskraften. Den äldre arbetskraften skyddas inte. Syftet är detsamma när det gäller förändringen av reglerna om provanställ — Prot. 1985/86:31 ning, där ungdomar och andra som har problem får komma in på arbetsmark 20 november 1985 naden. Det behövs härvidlag särskilda regler, ett särskilt stöd. Jag tycker det är viktigt att dessa grupper får det stöd som en utvidgning av systemet med provanställning kan ge.

Herr talman! Sten Östlund tycker att det är tråkigt att också centern har reagerat genom att avge reservation beträffande denna lag. Ja, när vi upplever lagen som ett problem i vissa fall är det klart att vi reagerar och tar ställning på detta sätt. Jag tycker inte att det är märkvärdigt; Sten Östlunds uttalande verkade så nedvärderande. Men jag tycker att man skall ta alla klagomål som framförs till en på allvar. Provanställning nämnde inte Sten Östlund ett ord om, men i vår reservation behandlar vi även den frågan. Jag förstår att Sten Östlunds umgängeskrets inte är sådan att han får veta vad småföretagarna anser om lagen och om alla de avtal som finns på området. Visst upplever företagarna dessa förhållanden som ett problem, och de säger: Vi skulle kunna anställa fler ungdomar ifall avtalen medgav längre tids anställning. Men tyvärr är det inte så i dag. Det är ju beklagligt att det inte gått litet snabbare att försöka komma upp till en tid på sex månader. Så här några år efter lagens införande är det intressant att studera socialdemokraternas agerande. Hur fördes debatten 1981 och dessförinnan samt när förslaget antogs 1982, då folkpartioch centerregeringen fattade beslutet om dessa sex månader? Jo, socialdemokraterna var rasande och menade att det var ett felaktigt beslut. Ni röstade emot förslaget i riksdagen, men nu har ni tystnat på denna punkt. Det är i alla fall en bra lärdom som ni har dragit härvidlag. Ni tycker alltså nu att det är bra att bestämmelsen om dessa sex månader finns. Det är en framgång för den centeroch folkpartiregering som öppnade denna möjlighet. Herr talman! Man bör vara observant på alla de problem som lagstiftningen på arbetsmarknaden kan innebära. Det är inget tvivel om att LAS skyddar dem som är väl etablerade på arbetsmarknaden och har lång anställningstid, medan den i motsvarande mån hindrar nytillträdande. En utvärdering är för den skull värdefull och kan leda fram till en förbättring, och jag vill poängtera att en utvärdering skall spegla effekterna för både anställda och företagare.

Herr talman! När Sten Östlund påminner om vilka som fogat reservationer till arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 3 kan man inte annat än göra den iakttagelsen, att folkpartisterna precis som när det gällde betänkandet om MBL är ganska överens med regeringen. Det kanske är en ny linje i fråga om ansvaret för regeringsunderlaget. Vad vet jag efter den senaste tidens utveckling? Så några ord om vpk:s direkta krav att den som avskedats skall få fortsätta på sitt arbete om det av arbetsdomstolen fastställs att avskedandet icke hade saklig grund. Vi tycker att det är en självklarhet att den arbetande skall få 41 avgöra detta. Jag kan erkänna att min erfarenhet är att det kan vara oerhörda problem härvidlag — det är väl även Sten Östlunds erfarenhet. Men varför kapitulera för en arbetsköpare som har gjort fel? Lagstiftningen kapitulerar ju och säger att den avskedade får inte arbete utan bara ersättning. Vad det gäller är ju just att arbetsköparen skall veta att om han felaktigt avskedar en arbetare, så kan arbetaren få komma tillbaka. Det tycker jag vore en styrka i lagstiftningen, och det är en styrka för den arbetande att icke behöva utsättas för sådant här. Det är ju på detta sätt arbetsgivaren kan köpa sig fri, Sten Östlund. I övrigt håller jag med om att en konflikt naturligtvis är obehaglig för alla parter, men den löses inte genom att man ger den starka parten fördelar. Vi anser att lagen, precis som när det gäller MBL, skall ge de arbetande och deras fackliga organisationer möjligheter att hävda sina intressen. Det finns, Sten Östlund, fall i detta samhälle där varken lagar eller något annat lägger hinder i vägen för kapitalets makt. Frågan är om de fackliga organisationerna bara skall acceptera detta. Nej, vad det handlar om är att ge de fackliga organisationerna sådana redskap att de kan utöva påverkan på de områden där detta är möjligt. Det förekommer felaktiga nedläggningar, avskedanden och investeringar där de arbetandes intressen måste bevakas. Till sist kanske det kommer till en konfrontation, men man kan inte som Sten Östlund ge upp i förväg när det gäller att hävda de arbetandes intressen. Han säger på förhand att vi måste acceptera vad företagarna vill, därför att de kan göra på det eller det sättet. Därför måste de arbetande ge sig och inte få något stöd i lagstiftningen, menar han. Det är tydligen socialdemokraternas devis. Man underordnar sig alltså arbetsköparna. Till frågan om bolagiseringen, som jag tog upp som ett problem för LAS, ber jag att via departementet få föra den hälsningen vidare att man tittar på det här så att inte LAS urholkas ytterligare i fortsättningen.

Herr talman! Sten Östlund säger att han inte är övertygad om att provanställningarna har varit framgångsrika eller att det var bra att möjlighet till provanställning infördes 1982. Jag får då fråga Sten Östlund: Varför ändrar inte socialdemokraterna den här bestämmelsen, som de var så emot 1982?
Herr talman! Jag tycker inte, Sten Östlund, att man skall ta lättvindigt på bolagiseringen och de nya struktuella förändringar som kan ske i arbetslivet. Det är riktigt det Sten Östlund säger om lagens anda; vi har hört att folkpartiet inte vet vad klasskamp är, men jag hoppas att ni vet det, Sten Östlund. Storföretag och koncerner flyttar fram sina positioner genom att spalta upp verksamheten mer och mer. Jag befarar att lagstiftningen inte kan stå emot denna utveckling framöver, och därför måste vi redan nu täppa till de kryphål som finns och se till att lagen inte kringgås. Studera vad de största verkstadsföretagen sysslar med i dag, och ni skall snart komma underfund med vad som är på väg i svenskt arbetsliv och i fråga om tryggheten på arbetsplatserna. Till slut vill jag bara göra den kommentaren till Sten Östlunds inlägg, att lagar är ingen garanti för att de arbetande får det bra. Det är starka fackföreningar som slåss för medlemmarnas intressen som vi kan tacka för de bra avtal som finns. Vi skall naturligtvis också kritisera fackföreningarna när de inte har kämpat utan givit sig in i medbestämmande och ett avancerat klassamarbete. Den erfarenhet som vi kan dra är att lagar kan vara till hjälp men att de aldrig är någon garanti. Vpk vill ha en garanti, med demokratiska rättigheter i arbetslivet och en förstärkning av LAS.
Herr talman! Till Sten Östlund vill jag säga att jag anser att lagstiftningen skall vara neutral. Den skall inte tvinga in enskilda i den ena eller andra organisationen — det må vara facket, hyresgäströrelsen eller vad som helst. Avtal kan mycket väl träffas utan facklig medverkan. Sedan står det de fackliga organisationerna på båda sidorna, både arbetsgivares och arbetsta 43 gares organisationer, fritt att argumentera för sin förträfflighet. Jag kan i och för sig hålla med Sten Östlund om att kollektivavtal är en bra och smidig form för samverkan mellan parterna, men till skillnad från Sten Östlund anser jag att det är inte lagstiftaren utan de enskilda själva som skall avgöra om de vill ha sådant avtal eller inte. Arbetsmarknaden är ständigt föremål för utveckling och förändring. Lagstiftning blir med nödvändighet ganska stelbent och ett besvärligt sätt att reglera förhållandena mellan parterna på ett område som ständigt är under förändring och som är så dynamiskt. Därför tycker vi att avtal är bättre än en mycket stelbent lagstiftning, men även vi inser att lagstiftning om anställningsskydd inte helt kan undvaras. Vi har starka fackliga organisationer i Sverige som täcker i stort sett hela arbetsmarknaden. Jag tror att om man ger dem större utrymme för avtal, skulle det ge ett bättre resultat såväl för de enskilda som för arbetsmarknaden istort. Det är därför vi från moderat håll hävdar att man skall öka utrymmet för avtal så att vi kan få den möjlighet till anpassning som en lagstiftning helt naturligt inte kan ge.

Herr talman! Lagen om anställningsskydd har sitt ursprung i en lag från 1974. Den propositionen var signerad av dåvarande arbetsmarknadsministern, nuvarande talmannen Ingemund Bengtsson. När det ånyo lades fram en proposition för riksdagen var årtalet 1982, och dåvarande mittenregeringen med arbetsmarknadsministern Ingemar Eliasson stod som förslagsställare. Vad vi nu har att behandla är ett betänkande som bygger på ett antal motioner med synpunkter på både lagstiftningens innehåll och dess tillämpning, och vi kan också se det i ett visst historiskt ljus. De anpassningar som skedde 1982 innebar både s.k. uppmjukningar och klara skärpningar. Rätten att provanställa lagfästes och möjlighet att anställa vid arbetstoppar medgavs. Däremot slogs vakt om turordningsreglerna och den allmänna grundtryggheten underströks. Det samlade förslag som riksdagen antog 1982 var det bara folkpartiet och centern som ställde sig bakom. Kommunisterna avfärdade självfallet i vanlig ordning en förändring som innebar att man skulle se till mer än ett partsförhållande. Moderata samlingspartiet var i och för sig för en reformering i vad gäller provanställning och anställning vid arbetstoppar men ville gå mycket långt, vilket skulle ha inneburit en urholkning av flera grundläggande element i det trygghetssystem som lagen om anställningsskydd rymmer. Den allra märkligaste iakttagelsen gör man då man följer socialdemokraternas agerande. Vid den s.k. Åmanutredningen hade inte bara de fackliga företrädarna utan också socialdemokratiska politiker ställt sig bakom förslaget om provanställning. När den utredningskommitté som förberedde 1982 års beslut bara hade några månader kvar, valde socialdemokraterna att stiga av utredningen med hänvisning till att man ogillade en del av direktiven. När sedan mittenregeringen fick fullfölja delar av förslagen i propositionen om LASS till riksmötet 1981/82 möttes denna av ett häftigt socialdemokratiskt motstånd. Socialdemokraterna beskyllde regeringen för att gå arbetsgivarnas ärenden och menade att förslaget visade ett kraftigt misstroende mot de fackliga organisationerna. En av de socialdemokratiska debattörerna sade här i kammaren, att när socialdemokraterna kom i majoritet i denna riksdag skulle de också återinföra lagstiftningen med den tidigare lydelsen i fråga om både provanställning och anställning vid arbetstoppar. Herr talman! Socialdemokraterna återkom hösten 1982 till kanslihuset. Efter att ha verkat där en mandatperiod synes de ha övergett övertonerna från oppositionstiden. Det är intressant att i dagens utskottsbetänkande se hur samma socialdemokrater motiverar sina ställningstaganden till de motioner som behandlas i betänkandet. Här återkommer framför allt moderata framstötar om att lätta på reglerna för anställning vid arbetsanhopning; man vill också ha andra regler vid provanställning och ifrågasätter reglerna om saklig grund vid uppsägning. En annan fråga som har återkommit regelbundet är turordningsreglerna vid uppsägning. Här vill utskottet lika litet nu som då lagen reformerades 1982 göra några förändringar. Vi hävdar tvärtom att det är angeläget att man håller fast vid anställningsskyddslagens syfte som i första hand gäller arbetstagare med olika handikapp. Dessutom kan påpekas att lagen inte är undantagslös. Man kan träffa avtal om avvikelser från lagens regler i situationer som kräver särskild anpassning av arbetsstyrkan. Men grundtonen, att skydda äldre och handikappade arbetstagare, är för angelägen för att rubbas. Herr talman! När socialdemokraterna motiverar olika avslagsyrkanden i detta betänkande är det, med tanke på den onyanserade kritik man hade vid lagens antagande 1982, nästan rörande att läsa att socialdemokraterna nu tycker att de motionsyrkanden som nu förekommer, och som då prövades, var väl kända när lagen tillkom 1982. Och så kommer några kärnfriska rader. Jag citerar från s. 4 i betänkandet: ”Erfarenheterna sedan år 1982 skiljer sig i dessa hänseenden enligt utskottets mening inte från dem som gjordes vid tillämpning av den tidigare lagstiftningen.” Socialdemokraterna anser nu 1985 inte ens själva att man behöver utvärdera LAS. Tala om att reva seglen! Det är viktigt att säga detta när nu vpk känner sig som den försmådde friaren. Jag kan lugna Lars-Ove Hagberg med att det inte är någon fara, för det kommer säkert inviter från socialdemokratiskt håll. Men folkpartiet är inte till salu! Att folkpartiet står bakom detta betänkande har två orsaker. Det ena är att vi tar ansvaret för att lagen genomdrevs 1982. Det var en bra anpassning, så bra att den ser ut att ha mycket kraftigt stöd även i 1985 års riksdagssammansättning. Det andra är att socialdemokraterna nu, till skillnad från 1982, ställer sig bakom den balanserade linje som folkpartiet och centerpartiet redan 1982 förordade. På många punkter i lagen om anställningsskydd handlar det om dispositivitet, dvs. att avtal kan ta över den grundläggande lagstiftningen. Detta är en uppfattning som parterna gärna slår vakt om, och de politiska partierna har i allt väsentligt ställt sig bakom ett sådant synsätt. Därför blir det minst sagt ologiskt när man i en del motioner vill ha bort denna möjlighet att avtala om t.ex. provanställningstiden. Sexmånadersregeln och tvåårsregeln skall med andra ord balansera varandra, och därför kan man inte bryta upp någon av dem. Tar man bort t.ex. tvåårsregeln minskar man möjligheten att inskrida mot missbruk av denna anställningsform vid arbetstoppar. Kravet på att se över begreppet på ”saklig grund” är varken nytt eller tyngre denna gång. Skydd mot obefogad uppsägning slog vi fast redan 1974. Vid riksdagens prövning 1982 höll man fast vid grundregeln om saklig grund vid uppsägning. Däremot är det att beakta uttalanden som då gjordes om den syn som bör prägla rättstillämpningen vid vissa fall av uppsäganden och avskedanden, dvs. då onykterhet i tjänsten, brottsligt förfarande och samarbetssvårigheter skall läggas in i bedömningen. Det ligger i sakens natur att en anställningsskyddslag vill skydda de anställda mot obefogade uppsägningar och avskedanden. Det vore djupt olyckligt om riksdagen skulle ge avkall på den grundläggande principen, vilket innebär att reservation 6 bör avvisas av riksdagen. Herr talman! Redan 1974 års lag var ett betydande framsteg när det gäller anställningsskydd, och 1982 års reformerade lag innebar förbättringar och förändringar som kom hela arbetsmarknaden till godo. De grundläggande principerna i lagstiftningen både 1974 och 1982 finns det anledning att slå vakt om. I utskottet har de fått en mycket stark uppslutning, och det finns anledning att med tillfredsställelse notera detta utskottets allmänna ställningstagande. Herr talman!